Fru talman! Vi har nämnt Vikingarna. Det är möjligt att de kanske har en medelålders publik, men vi gör ingen skillnad på dans och dans. Min kunskap är inte av det slaget att jag kan ge något exempel på ett band som riktar sig mer till ungdomar. Men vårt resonemang om dansen är generellt oavsett vilka åldrar det handlar om. Sedan tycker inte Per Rosengren speciellt bra om EU, men han har tydligen en oerhörd tilltro till de regler och system som finns i EU. De kan omöjligen ruckas - vare sig nu eller någon gång i framtiden. De är för alltid gällande. Det vi säger i vår reservation är att Sverige ska verka för en lösning i den här riktningen och det står vi fast vid.

Fru talman! Mervärdesskatten beräknas tillföra den svenska statskassan närmare 200 miljarder kronor innevarande budgetår. Det är mer än en fjärdedel av statens totala skatteinkomster. Det är alltså en mycket betydande intäktskälla för att bestrida statens utgifter för olika nyttigheter. Att, som Catharina Hagen pläderar för, väsentligt sänka normalskattesatsen innebär därmed med automatik också ett väsentligt bortfall av intäkter. Det kan i det korta perspektivet, men det var ju inte i första hand det som Catharina Hagen pläderade för, knappast anses vara förenligt med den budgetbalans som är ett absolut måste inför framtiden. Att mervärdesskatten blir så stor beror ju delvis på att skattebasen är stor. Praktiskt taget allt som produceras i form av varor och tjänster är mervärdesskattepliktigt. Det beror också på att skattesatsen i Sverige är hög även om differentieringen, dvs. systemet med olika skattesatser för olika delskattebaser, sänker medelskattesatsen betydligt i förhållande till normalskattesatsen på 25 %. Den här differentieringen, de olika skattesatserna, skapar problem. Det gäller framför allt gränsdragningen mellan olika tjänster och varugrupper som omfattas av olika momssatser. Olika gränsdragningar skapar förhållanden som av många kan upplevas, och också upplevs, som ologiska och djupt orättvisa. Det är därför angeläget att de här gränsdragningarna ses över och åtgärdas. Behovet av en sådan översyn ter sig särskilt angeläget inom kultursektorn. Där leder olika momssatser till olika behandling - t.ex. mellan olika former av kultur, mellan olika grupper av kulturutövare och också mellan olika arrangörer och ansvariga för samma form av kulturutövning. Det här kan inte åtgärdas genom att lappa och laga i det nuvarande systemet. Det fordras en systematisk och genomgripande utredning och genomlysning av alla dessa gränsdragningar för att komma till rätta med problemet på ett bra och riktigt sätt. Vid utskottsbehandlingen av det här betänkandet visade det sig vara en samstämmig uppfattning i utskottet att det föreligger ett behov av en samlad översyn av allt det som jag nu har beskrivit. Det visade sig emellertid också att socialdemokraterna ännu inte är mogna för ett ställningstagande. Precis som Per Rosengren tidigare sade i sitt anförande tycker inte heller Vänsterpartiet att det just nu finns anledning till en sådan genomlysning. Dessutom visade det sig efter Birger Schlaugs synnerligen anmärkningsvärda beteende och hans arbetsmetoder såväl inom som utanför utskottet inte vara möjligt att uppnå majoritet i utskottet för en välbehövlig översyn. Jag beklagar att det inte gick att få majoritet just nu. Men jag tolkar ändå utskottsbehandlingen som ett steg i rätt riktning, dvs. framåt. Jag känner mig ganska övertygad om att den här utskottsbehandlingen har bidragit till att påskynda socialisternas mognadsprocess på detta område. Det gick inte att få majoritet den här gången. Jag bedömer dock att en erforderlig majoritet ligger inom tidsmässigt räckhåll. Avslutningsvis, fru talman, vill jag särskilt påpeka för Per Rosengren att jag inte har uppfattningen att nöje automatiskt är att beteckna som kultur och därmed skulle vara momsbefriat, eller lågmomsskattat. I så fall skulle ju den genomlysning som jag här pläderat för inte erfordras. Dessutom vill jag upprepa vad jag sade i ett av kammaren synnerligen uppskattat anförande tidigare under dagen, nämligen att Centerpartiets huvudinriktning är att rejält sänka inkomstskatten för låg och normalinkomsttagare. Det möjliggör i sig att vi överlåter till individen att välja konsumtionsmönster. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Fru talman! När det gäller utredning av gränsdragningsproblemen i fråga om mervärdesskatten tror jag att det finns en ganska stor samstämmighet om att det behöver göras generellt både vad gäller den tolvprocentiga och den sexprocentiga mervärdesskatten. Det handlar inte bara om kultursektorn. Ska man sätta sig ned och göra en utredning här tror jag att den ska omfatta hela momssystemet. Det handlar väldigt mycket om byggmomsen. Vi har t.ex. problem med att bedöma vad EG-rätten egentligen menar med sociala bostäder. Där kan man alltså ha en separat byggmoms. Är det allmännyttan eller går gränsen längre ut osv.? Här behöver vi kanske stämma av med unionen i ganska stor utsträckning. Vi såg inte någon möjlighet att göra detta just nu, men vi får väl diskutera längre fram i utskottet vilken utredning som behövs och hur mycket resurser som behövs för att genomföra den. När det sedan gäller att bedöma och göra åtskillnad mellan nöje och kultur behövs det knappast en utredning - i synnerhet som dansen inte finns uppräknad i EU:s H-artikel. Då är den automatiskt borta. Jag vet inte om Rolf Kenneryd och jag har samma uppfattning, att dans är nöje och inte kultur. Jag vet inte om Rolf Kenneryd anser att rejvdans och diskotek är kultur. Han kanske sätter en gräns som säger att när man dansar till dansband är det kultur. Då tror jag att man hamnar fel, och då om någon gång hamnar man i gränsdragningsproblem.
Fru talman! Jag har ingenting emot en vidgad genomlysning och utredning på hela mervärdesskatteområdet. Det är möjligt att vi landar där när vi får majoritet för det. När det gäller den här inbjudan till dans vill jag säga att jag inte tänker delta i den. Det är ju detta som en sådan här genomlysning ska klargöra. Efter den tänker jag delta i den diskussionen.
Fru talman! Det finns en annan fråga som har lyfts fram här och som också påverkar detta. Rolf Kenneryd var inne på det lite grann. Olika arrangörer som anordnar samma arrangemang behandlas olika, men det har inte något med momsen som sådan att göra. Det har snarare att göra med att vissa ideella föreningar har det som hävdvunnen finansieringskälla och då inte bara är momsbefriade utan faktiskt också skattebefriade. Är Rolf Kenneryd beredd att gå in och göra förändringar här för att ta bort den konkurrenssnedvridning som finns? Kommersiella arrangörer får både betala skatt, om de nu går med vinst, och ta ut en moms på 25 % medan idrottsföreningar och andra ideella föreningar, som använder detta som hävdvunnen finansieringskälla när det gäller olika parker, varken betalar skatt eller behöver ta ut någon moms. Är Rolf Kenneryd beredd att se över det systemet också?
Fru talman! Återigen säger jag att jag inte deltar i den här dansen med nuvarande ståndpunkt. Allt det som Per Rosengren har tagit upp i replikskiftena med mig nu och med Sven Brus tidigare är ju exempel på sådant som den här utredningen ska klarlägga. Därefter finns det anledning att diskutera det här i detalj. Men det finns ingen anledning att i dag ha mer eller mindre förutfattade meningar om det hypotetiska resultat som utredningen skulle kunna komma fram till.
Fru talman! Det här är en väldigt inspirerande debatt. Man brukar säga att allt som är kultur kanske inte är något nöje. Tydligen är det så att allt som är nöje inte heller är kultur. Själv är jag en sådan där enkel människa som föredrar nöjen. Man brukar också säga att det som skiljer människan från djuren är just kulturen, men en annan sak som skiljer människan från djuren är att människan kan le och betala skatt, dock ej samtidigt. Det är väl mycket det som just den här debatten visar på. För övrigt, fru talman, har jag förstått att alla uppfattar inte ens dansen som ett nöje, utan en del uppfattar den som något som man av artighet måste genomföra. Det var mycket diskussioner här om dansband och gränsdragningen mellan dans och att kanske röra sig lite i takt till musiken osv. Jag kan berätta att jag själv föredrar Arvingarna framför Vikingarna om Per Rosengren vill ha tips på något som även de som är lite yngre än oss brukar lyssna på och dansa till. När man ser melodifestivalen, där dansband står på scen och sjunger till färdiginspelad musik, förstår man ju att det helt klart är definitions och gränsdragningsproblem. Det här beror i grunden på att Sverige har världens högsta skattetryck. Därmed har vi också världens högsta skatt på i stort sett allting, inklusive mervärdesskatten - tillsammans med Danmark toppar vi med 25 %. Det här gör i sin tur att var och en som håller på med någon verksamhet enkelt kan visa att skatten, jämfört med hur den är i andra länder och jämfört med vad som vore rimligt, är alldeles för hög. Det här kan då leda till att man i smala sektorer lyckas driva igenom någon typ av undantag från de här reglerna om de högre skatterna, med goda och slagkraftiga argument för varje frågeställning. Men det leder hela tiden till ytterligare nya gränsdragningsproblem. Allt som är i anknytning till varje vara eller tjänst som flyttas från den högre skattesatsen till den lägre vill naturligtvis också flytta in i den varma famnen av en lägre skattesats. Det är inte bara gränsdragningsproblem. Det här medför naturligtvis också olika typer av snedvridningar när det gäller konsumtion. Det medför att man försöker ägna sig åt olika sorters skattearbitrage, t.ex. att transportera hem produkter i samband med utlandsresor. Det blir kontrollproblem med Internethandeln osv. Jag behöver kanske inte förlänga diskussionen med att peka på de problem som det för med sig att ha världens högsta skattetryck, eftersom människor till skillnad från djuren kan le men inte samtidigt som de betalar skatt. Vi i Folkpartiet tycker i grunden att det är bättre att man har lägre och generella skattesatser, inklusive en lägre inkomstskatt, och att människor sedan kan bestämma själva vad de vill använda sina pengar till. De kanske över huvud taget inte vill välja mellan kultur och nöjen, utan de vill kanske använda pengarna till något helt annat. Av den anledningen, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 2. Vi från Folkpartiets sida anser att det är viktigt att regeringen utreder den långsiktiga inriktningen på och hanteringen av mervärdesskatten. Det ska ske i ett internationellt perspektiv och för att i möjligaste mån undvika alla de här typerna av absurda gränsdragningsdiskussioner. Jag blev mycket stärkt i den förra debatten när vår värderade ordförande sade att alla politiska debatter inte helt och hållet måste präglas av rationalitet. Likt Mark Spitz hade kvar sin mustasch har ju vi i Folkpartiet tagit ställning för att momsen på böcker ska sänkas. Men den frågan kommer min kollega Lennart Kollmats att utveckla lite mer i sitt anförande. Jag tänkte i stället gå in ytterligare på en annan frågeställning som egentligen inte riktigt i sak hör hemma i det här betänkandet men som ändå lite grann på marginalen har hamnat där. Den gäller konkurrensneutraliteten och kommunkontosystemet. Den har vi annars hanterat i finansutskottet, eftersom kommunkontokommunernas ekonomiska villkor hanteras av finansutskottet. Jag vill därför bara erinra kammaren om att vi i Folkpartiet i de sammanhangen driver just att vi måste se över det här kommunkontosystemet av den enkla anledningen att det inte blir konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga arrangörer. Det handlar om dem som bedriver verksamhet med offentliga medel men i privat regi i förhållande till dem som driver verksamhet med offentliga medel i offentlig regi. Jag kan vara mycket konkret. En förskola som drivs av ett föräldrakooperativ och en förskola som drivs av kommunen får olika kostnadsnivåer. Föräldrakooperativet får betala 25 % högre pris för det som är mervärdesskattebelagt, t.ex. mat, material och olika saker som man behöver, eftersom man inte kan dra av momsen, vilket den kommunala verksamheten kan göra. Det betyder att om kommunen ska ge den privata och kommunala förskolan samma ekonomiska villkor måste kommunen ge mer pengar till den privata verksamheten. Det är naturligtvis ingen som tycker att det är bra att man ger mer pengar till den privata verksamheten än till den kommunala. Därför blir det tvärtom så att de som driver verksamheten i privat regi får en hårdare kostnadspress än vad de offentligt drivna verksamheterna får, och det här snedvrider konkurrensen mellan privata och offentliga arrangörer. Det finns ett konkret exempel som brukar nämnas när det gäller tandvården. Man säger då att detta ska lösas på frivillig väg, men jag tycker att det är ett betydligt större problem att man inom så stora sektorer som utbildnings-, omsorgs och sjukvårdssektorn har de här skilda villkoren. Att man ska förändra det här är någonting som vi i Folkpartiet står bakom, även om det inte framgår helt glasklart av det här betänkandet, där det av någon anledning också finns med några sådana frågor. Fru talman! Jag står givetvis bakom allt vad Johan Pehrson har sagt i detta betänkande men nöjer mig som sagt var med att yrka bifall till reservation 2 om inriktningen på mervärdesskatten.
Fru talman! Jag hade inte tänkt begära replik, men Karin Pilsäter avslutade med att säga att hon står bakom allt som Johan Pehrson har sagt i sina reservationer. Det finns en mening som jag tog upp förut. Det står så här: "Den höga svenska nivån på mervärdesskatten gör Sverige extra känsligt för brotten på momsområdet." Finns det egentligen något belägg för att säga så? Karusellhandel och allt annat har ju inte med den svenska momssatsen att göra. Det är ungefär samma sak som att säga att cigarettsmugglingen skulle vara störst i Sverige bara för att vi har väldigt hög skatt. Så är det ju inte. Cigarettsmugglingen är ju mer frekvent i t.ex. Spanien och Portugal där man har lägre skatt. Menar Folkpartiet verkligen det som står här om att den svenska nivån på mervärdesskatten gör Sverige extra känsligt för brott? Jag skulle bara vilja höra en utveckling av det resonemanget.
Fru talman! När jag säger att jag står bakom det som Johan Pehrson säger kan jag naturligtvis inte väga hans ord på guldvåg och veta exakt vad han har menat när han har valt vissa formuleringar. Extra känsligt betyder ju inte, som Per Rosengren vill låta påskina här, att det är mer omfattande. Vad Per Rosengren säger är ju att vi påstår att det är mer omfattande. Och så står det inte. Däremot är det så att om skatten är extra hög så blir det naturligtvis ett extra stort skattebortfall för en sådan transaktion. Och det skulle möjligtvis kunna vara en förklaring till att man väljer just ordet känslig, dvs. att om man fuskar med momsen i Sverige så blir det ett större bortfall än om man fuskar på samma sätt i ett land där det blir lägre skatt. Jag vet inte om Per Rosengren nöjer sig med den förklaringen till att Johan Pehrson har använt just ordet extra känslig. Om Per Rosengren inte nöjer sig med det så ska jag se om jag kan fundera ut några andra förklaringar till vad man skulle kunna lägga för valör i ordet känslig.
Fru talman! Då ska jag läsa meningen före. Där står det: "Den ökade rörligheten, inte minst inom EU, innebär också att den mervärdesskatteanknutna brottsligheten över gränserna ökar." Det står också: "Den höga svenska nivån på mervärdesskatten gör Sverige extra känsligt -." Jag har faktiskt läst detta som att det är en fortsättning på den mening som slutar med ordet ökar. Jag tror att det är väldigt olyckligt om man generellt sett kastar ur sig sådana saker i en reservation. Det kan ju till slut bli någon form av sanning. Jag tror att man ska vara lite mer försiktig när man värderar olika skattesystems påverkan på ekonomisk brottslighet osv. Jag tror att man får vara lite mer analytisk. Av Karin Pilsäters första replik förstår jag också att detta kanske var lite förhastat.
Fru talman! Nej, det var inte förhastat. Men när man inte själv har hållit i pennan kan det vara väldigt svårt att så här offentligt kunna redogöra exakt för de innersta tankarna hos den person som har hållit i pennan i just det ögonblicket. Det är därför som jag inte exakt kan gå i god för precis det som Johan Pehrson menade när han använde ordet känsligt. Beträffande meningen före som Per Rosengren citerade så är det väl ganska uppenbart att om rörligheten ökar så ökar det också både möjligheten och genomförbarheten i denna typ av fusk jämfört med en situation där rörligheten är mindre. Ingenstans står det att fusket skulle vara större i vårt land än i ett annat land med lägre momssats. Men det är klart att när rörligheten ökar, så ökar möjligheterna. Antalet ölkärror som drogs även innan det var fullt tillåtet att göra det var naturligtvis större på de ställen där det gick båtar än på de ställen där det inte gick båtar, osv. Men jag tycker ändå att huvudargumentet för att se över hela mervärdesskatteproblematiken naturligtvis inte bara är den här, som vi kallar den, karusellhandeln. Vi kan kalla det för det fenomen att det är lätt att beställa saker på Internet och att det är svårt att kontrollera att momsen verkligen betalas. Det har givetvis alltid varit möjligt att handla på postorder. Men med Internet som teknik så är det mycket lättare att göra det för var och en. Det har alltid gått att smuggla ut pengar och sätta in dem på konton i Schweiz. Men det var väldigt mycket svårare när vi hade en valutareglering, och det är väldigt mycket lättare nu när man bara kan gå ned till bankkontoret runt hörnan och själv genomföra en utlandsplacering.

Fru talman! Det måste löna sig att göra rätt. Grön skatteväxling, dvs. höjda skatter på energi, koldioxidutsläpp och annan negativ miljöpåverkan och sänkt skatt på arbete är en metod att göra det som är ekologiskt hållbart billigare och det som är ekologiskt ohållbart dyrare. En annan metod är att miljörelatera mervärdesskatten. Vi anser att en utredning bör tillsättas med syfte att lägga fram förslag till sänkt moms på miljömärkta produkter och på Kravodlade livsmedel. Därmed yrkar jag bifall till reservation 8. Vi vill alltså komplettera den gröna skatteväxlingen med en miljörelaterad skatt i slutförbrukarledet genom en miljörelatering av momsen. Detta är någonting som också har föreslagits rätt så nyligen av Konsumentverket. En miljörelaterad moms måste självfallet bygga på klara regelverk om vad som ska betraktas som miljöbra konsumtion. System finns i dag - Bra miljöval, Krav, etc. De och liknande kriterier skulle kunna införlivas i lag eller förordning och skapa grunden för en miljörelaterad moms. Och vi vill alltså att den här frågan utreds snabbt med målet att en miljörelaterad moms ska kunna införas senast den 1 januari 2002. Sänkt bokmoms har från början varit en viktig fråga för Miljöpartiet. Danmark och Sverige är de enda länderna i världen som har 25 % bokmoms. I övriga EU-länder är bokmomsen 0-8 %. I Norge har man ingen moms alls på böcker. Förutom att den höga bokmomsen leder till onödigt höga litteraturkostnader för studenter och med all säkerhet hindrar ett ökat bokläsande vill vi också påminna om att den höga bokmomsen leder till konkurrensproblem, eftersom man i dag kan beställa böcker genom Internet utan någon moms alls. Vi tror att det är viktigt att ge stöd till bokhandeln. Men ett ännu bättre sätt att stimulera bokhandeln är att sänka bokmomsen. Billigare böcker ger rimligen ökad omsättning, något som inte minst gynnar de små boklådorna som i dag får det allt svårare att gå runt. Ewa Larsson kommer senare i ett anförande att säga mer om sänkt bokmoms. Men jag vill yrka bifall till reservation 4 som också innebär ett bifall till vår motion Kr701 yrkande 18, där vi yrkar att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att dagens bokmoms inte är konkurrensneutral och att en sänkning bör övervägas. Jag vill också yrka bifall till reservation 10 om alternativa sjukdomsbehandlingar. Av principiella skäl och för att tillgodose människors berättigade krav på valfrihet när det gäller sjukvård bör alternativmedicin och alternativ sjukvård jämställas med skolmedicin och traditionell sjukvård i momshänseende. Regeringen har hittills avstått från att lägga fram något förslag om lättnader i beskattningen av alternativmedicinska tjänster och preparat trots riksdagens tidigare uttalade önskemål och förslag i en utredning. Miljöpartiet anser att regeringen bör ta upp frågan igen och göra en ny översyn i syfte att ta fram ett förslag som tillgodoser kravet på jämlika behandlingsvillkor och valfrihet på detta område.

Fru talman! I dag den 21 mars är FN:s internationella dag mot rasism och etnisk diskriminering till minne av Sharpevillemassakern i Sydafrika 1960. Det är viktigt att vi uppmärksammar dessa frågor även i sådana här sammanhang. Och jag tycker inte att det är fel att ta upp en fråga som är så vital för demokratin även i en skattedebatt. Fru talman! Det finns inget minne som är så kort som det politiska minnet, sade skatteutskottets ordförande Arne Kjörnsberg tidigare här i dag. Detta bekräftas när man läser dagens betänkande om allmänna motioner om mervärdesskatt. Nu finns det tydligen hur mycket pengar som helst. När man läser motioner och reservationer i det betänkande som vi nu behandlar finns det, speciellt hos moderaterna, i det närmaste ingen gräns för uppfinningsrikedomen när det gäller att rycka undan inkomster från staten genom sänkt eller slopad mervärdesskatt, eller moms som man vanligen säger. När man dessutom lägger till de övriga borgerliga partiernas motioner och reservationer är det en omfångsrik bukett av budgetförsvagningar som kan beskådas.

Fru talman! Vi får inte heller glömma de borgerligas krav på slopad moms på radiotrafiken till och från Gotland, sänkt moms på skidliftar och, inte minst, kravet på sänkt mervärdesskatt på prydnadsväxter. Hur allt detta sammantaget ska betalas ges det inga besked om, eller väldigt få. Lägre a-kassa, sämre sjukförsäkring med fler karensdagar, nej till maxtaxa i barnomsorgen, nej till socialdemokraternas storsatsning på fler vuxna i skolan, en sämre föräldraförsäkring, mindre resurser till vårt internationella solidaritetsarbete och mindre statsbidrag till vården, skolan och omsorgen är några av moderaternas tidigare förslag till försämringar för att betala skattesänkningar. Jag förmodar att denna finansiering även gäller den sänkta momsen på prydnadsväxter, hushållsnära tjänster och mycket annat. Skulle jag ha fel hoppas jag att det rättas till i replikrundan. Frågan är bara om dessa försämringar räcker till när man summerar ihop alla andra skattesänkningar som moderaterna vill göra. På tio års sikt vill de främsta företrädarna för den svenska högern rycka undan var tredje krona från vår gemensamt finansierade sektor. Fru talman! Det är i detta perspektiv vi socialdemokrater vill se momsfrågorna - som en del av den totala skattepolitiken och därmed också som en del av synen på välfärden och dess finansiering. Vi socialdemokrater är fast beslutna att inte åter försätta oss i den situation där Sverige befann sig 1994, när den borgerliga regeringen tvingades låna 40 öre på varje krona som betalades ut. Vi vill ha ett Sverige där inkomster och utgifter går ihop och där inkomsterna räcker till för att finansiera våra gemensamma åtaganden. Mervärdesskatten utgör ca 16 % av statens totala skatteinkomster. Det motsvarar ungefär 190 miljarder kronor innevarande år. Catharina Hagen nämnde 200 miljarder, men någonstans där ligger det. Med andra ord är inkomsterna från momsen oerhört viktiga för att betala verksamheten i vår gemensamma sektor. Den tillväxt i ekonomin som vi nu ser, och som är resultatet av en framgångsrik ekonomisk politik med låga räntor, låg inflation och en ökande sysselsättning, beräknas enligt regeringens prognos från i höstas öka statens inkomster från mervärdesskatten med Fru talman! Det finns dock anledning att höja ett varningens finger. Utvecklingen av inkomsterna från mervärdesskatten är starkt beroende av hushållens konsumtionsutgifter. Nästan 65 % av mervärdesskatten består av hushållens konsumtion. I ett läge där konjunkturen viker och hushållen konsumerar mindre minskar intäkterna från mervärdesbeskattningen. Det finns därför all anledning att iaktta försiktighet med att ställa ut löften om kraftigt sänkta momssatser på allting, och lite till, som vissa ägnar sig åt i den här kammaren. Fru talman! Det är också viktigt att ha klart för sig att fördelningen av konsumtionen på olika varugrupper har betydelse för hur stora intäkterna från mervärdesbeskattningen blir. Konsumtionen av dagligvaror, som mervärdesbeskattas med 12 %, är relativt konstant genom konjunktursvängningarna medan efterfrågan på bilar och s.k. sällanköpsvaror, som mervärdesbeskattas med 25 %, varierar med konjunkturen. Intäkterna från mervärdesbeskattningen varierar därför kraftigare med förändringar i konjunkturen än vad de underliggande konsumtionsutgifterna gör. Även detta, fru talman, bör vi har i beaktande när vi nu debatterar mervärdesbeskattningen och dess nivåer. Fru talman! Vi socialdemokrater är redo att förändra och förbättra mervärdesbeskattningen. För oss som vill ha en rättvis fördelning och en god välfärd för alla medborgare - inte bara för några - är det viktigt att se till att vi har en finansiering som håller i en allt mer internationaliserad ekonomi. Det är också viktigt att vi försöker komma till rätta med de gränsdragningsproblem mellan olika verksamheter och varor som det innebär att ha en differentierad skatteskala på mervärdesskattens område. Förhoppningsvis kommer den utredare, som regeringen sommaren 2000 gav i uppdrag att belysa en del av de här frågorna, i mars nästa år kunna presentera en del alternativ till hur mervärdesbeskattningen i framtiden ska kunna utformas så att den klarar att möta kraven i och med de nya förutsättningarna. Det är klart uttalat i direktiven för utredningen att förslagen från utredarna ska möjliggöra att vi även i framtiden ska kunna ha höga ambitioner på välfärdens område. Fru talman! Det är här som den stora politiska skiljelinjen går och förmodligen också kommer att gå - hur stort uttaget av pengar till den gemensamma sektors ska vara. I dag gäller det mervärdesbeskattningen, i morgon en annan skatt, alla med främsta syfte att betala vår gemensamma välfärd och trygghet. Fru talman! Vi socialdemokrater känner ett ansvar för landet. Vi känner ett helhetsansvar - och vi vill ta det ansvaret. Vi vill ta det genom att se till att vi finansierar våra gemensamma åtaganden med egna pengar - inte med lånade. Med egna pengar, till en viktig del finansierad med intäkter från mervärdesskatten, vill vi prioritera när det gäller att: ? anställa fler vuxna i skolan.

Fru talman! Först och främst vill jag kommentera Lennart Axelssons synpunkter på alla de motioner som lagts i det här betänkandet. Jag svarar för moderaternas ståndpunkter. Jag kan inte belastas med alla de motioner som lagts av andra partier och enskilda motioner som vi inte stöder i våra reservationer. De vi reserverar oss till förmån för är till fullo finansierade, Lennart Axelsson. Det är det ena. Det andra är att socialdemokraterna alltid talar om att höga ambitioner i välfärdspolitiken förutsätter ett högt skattetryck. Hur kan det komma sig, Lennart Axelsson, att många andra länder har mycket högre välfärd men samtidigt ett lägre skattetryck? Hur är det möjligt i så fall?
Fru talman! Catharina Hagen skriver i sin reservation 1 tillsammans med sina moderata kolleger i skatteutskottet att det bör utformas ett program för sänkta ambitioner när det gäller den generella välfärden. I den sänkta ambitionen bör ingå en sänkning av den normala nivån på mervärdesskatten ned till, som de säger, en vanlig europeisk nivå. I förra årets debatt i samma ämne nämnde Catharina Hagen 15 % som en möjlig nivå. Det skulle innebära en minskning av intäkterna med ungefär 75 miljarder innevarande år. Vilken nivå på mervärdesskatten har Catharina Hagen tänkt sig? Inom vilka områden ska besparingarna göras? Är det de arbetslösa och sjuka som får klara sig på lägre ersättninger, eller är det de anställda inom sjukvård och skola som får betala det med dålig arbetsmiljö? Frågan borde vara enkel att besvara om ni tänker finansiera era förslag. Sedan får jag be om ursäkt om jag lade ansvaret för de motioner som ni inte har reserverat er för på Catharina Hagens axlar. Jag nämnde bara att det var moderata motioner som var lagda.
Fru talman! Vi vill arbeta för ett långsiktigt sänkt skattetryck och däri inbegriper vi även momsen. De höga ambitionerna inom välfärden hänger inte automatiskt ihop med ett högt skattetryck. Det är oerhört viktigt att inte bara ha höga ambitioner och tankar kring detta, utan man måste också se till resultatet. När man ser sig omkring i världen är Sverige inte det land som på något sätt har den bästa och högsta välfärden. Vi har det högsta skattetrycket, men vi har långt ifrån den bästa välfärden. En väldigt viktig siffra att ta fram är att av statens och kommunernas, offentliga sektorns, alla intäkter går bara ca 30 % till vård, skola och omsorg. Om man behöver spara för att sänka skatterna kan man mycket väl göra det på andra områden än just i de verksamheter som behöver förbättras, även med Lennart Axelssons syn på hur man kan förbättra verksamheterna. 30 % går till skola, vård och omsorg. Spara på någonting annat, Lennart Axelsson, för att sänka skatterna!
Fru talman! Jag hoppas att vi kan återkomma till jämförande exempel när det gäller välfärden sett över hela världen. Det är kanske lite oschyst att ställa frågor när replikerna är slut. Men jag vill ändå ta upp en sak där ni inte har reserverat er, men där det finns ett särskilt yttrande. Det gäller en motion om att man inte ska få veta totalpriset på en vara i affären förrän man kommer till kassan. Jag tycker inte att det är ett konsumentvänligt förslag. Ni anser att andelen skatt av totalpriset ska tydliggöras. Det vore trevligt att från moderat håll någon gång få höra att vi får något bra för de skatter som vi betalar, att ni inte alltid framställer det som att de vore en onödig belastning. Skulle ni kunna tänka er att också tydliggöra i andra ändan, alltså visa de verkliga kostnaderna när vi får hjälp genom t.ex. den gemensamt finansierade sjukvården? En hjärtoperation kostar ca 100 000 kr. Eller skulle det svida alltför mycket i ett moderat skattesänkarhjärta?
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Lennart Axelsson apropå behovet av en sammanhållen politik. När statsministern avgav regeringsförklaringen i september månad talades det om att regeringen ville uppmuntra sunda läsvanor. Man ville stimulera tillgången till kvalitetslitteratur, öka barnens läslust osv. Det är mycket vällovliga ambitioner från regeringen och statsministern. Jag vill fråga om inte Lennart Axelsson ser några samband mellan ambitioner och materiella beslut, mellan mål och medel. Det talas i regeringsförklaringen om att biblioteken är viktiga, och det är lätt att instämma i. Men den egna bokhyllan är ju också oerhört viktig för läsupplevelser och för att stimulera sunda läsvanor. Boken konkurrerar ju i familjeekonomin med väldigt många andra saker. Ser Lennart Axelsson något samband mellan de höga ambitionerna och de förslag som man sedan lägger fram på skatteområdet, t.ex. när det gäller bokmomsen? Är detta två olika världar, eller finns det några samband?
Fru talman! Jag känner nog helt klart ett samband. Förmågan att läsa och förstå det skrivna ordet är av avgörande betydelse för alla människor, men det är framför allt viktigt för våra barns och ungdomars möjligheter att hävda sig i livet, det tror jag att alla ställer upp på. Men vad jag frågar mig är: Är en sänkning av momsen på böcker verkligen något som i jämförelse med andra insatser bäst skulle bidra till att stimulera ett ökat läsande? Innebär en sänkning av priset på en bok från 250 till 210 kr att vi når nya grupper av bokläsare? Vilka garantier har vi för att en sänkning av momsen får ett direkt genomslag på bokpriserna? Om vi hade haft obegränsade resurser till vårt förfogande kunde det vara rimligt att sänka momsen till 6 %, och det har framförts många bra argument för detta, och det kommer säkert att tillföras en hel del efter det att jag har varit uppe i talarstolen. Men jag tror ändå att ytterligare satsningar på biblioteken och deras samverkan med skolorna är det som bäst ger effekt om vi vill nå barn och ungdomar. Sedan funderar jag lite på den undersökning från Finland som Sven Brus hänvisade till i sitt anförande. Finns det någon uppföljning på längre sikt om ifall effekterna kvarstår? Nådde man nya grupper av människor eller var det samma människor som tidigare läste böcker som köpte flera?
Fru talman! Jag har inget faktaunderlag för att kunna svara på den senare frågan. Men det man konstaterade var att en sänkning av momsen med 10 procentenheter gav motsvarande utslag i försäljningsökning. Förhoppningsvis ledde det till att fler upptäckte boken och fick del av dess värde. Jag vill också fråga Lennart Axelsson om han har samma ödmjuka förhållningssätt till EU:s regelverk som Per Rosengren tidigare här i dag gav uttryck för. Ser Lennart Axelsson några situationer där det finns skäl för den svenska regeringen att gå in och aktivt agera för att rätta till förhållanden som vi upplever som felaktiga, t.ex. när det gäller momsen på körkortsutbildning. Körkort är en oerhört väsentlig del i ungdomars personliga utrustning när de ska komma in på arbetsmarknaden. Det är förödande om stora grupper inte anser sig att ha råd att ta körkort och på det sättet hamnar i en sämre situation, inte minst i arbetslivet. Finns det några exempel på en situation där man inte behöver vara så ödmjuk inför EU:s regelverk utan där man aktivt kan arbeta för att förändra det?
Fru talman! Jag håller i de flesta hänseenden med Per Rosengren i de här frågorna. Samtidigt kan jag hålla med om att kostnaderna för körkort ligger på en väldigt hög nivå. Jag har själv två döttrar som befinner sig i tidiga 20-årsåldern och som nyligen har tagit körkort. Visst märktes det i plånboken. Jag tror att kostnaden låg på drygt 10 000 kr för ett normalkörkort, om man kan uttrycka det så. Men med de regler som vi har i dag kan jag inte se någon möjlighet att förändra momsdelen, utan då får man fundera på om det är möjligt att ordna körkortsutbildning inom skolväsendet. Det är inget som vi i varje fall i skatteutskottet har diskuterat. Körskolorna är gynnade på ett annat sätt, vilket också nämns i betänkandet. Körskolorna är ett av de få företag som i dag har möjlighet att dra av kostnaden både för inköp och för leasing av sina körskolebilar. Det är naturligtvis ett medvetet val som vi har gjort för att man ska kunna hålla nere kostnaden.
Fru talman! Jag finner det tämligen patetiskt och helt malplacerat när Lennart Axelsson målar upp förslagen i det här betänkandets reservationer som ett hot mot budgetbalansen och den svenska välfärden. T.o.m. moderaternas reservationer har till sin substans en utomordentligt begränsad påverkan på den samlade budgetbalansen. Och det blir särskilt orättfärdigt när Lennart Axelsson klumpar ihop de borgerliga partierna, inkluderande också Centerpartiet.

Fru talman! Jag har uppfattat att den borgerliga sidans ambitioner när det gäller att skapa gemensamma förslag till budget även inbegriper Centerpartiet. I så måtto är det riktigt att man kan göra dessa svepande formuleringar. Sedan kan jag inte i dagens debatt peka på ett betänkande som skulle kunna stjälpa Sveriges ekonomi utifrån en reservation som Rolf Kenneryd har avgett.
Fru talman! Ännu en gång ägnar sig Lennart Axelsson åt att använda socialdemokratiska förstamajtalsmallar för debatter i den här kammaren som gäller specifika ämnesområden. Jag tycker att det vore hederligt om Lennart Axelsson ägnade sig åt att debattera det som faktiskt ska debatteras här, nämligen det betänkande som föreligger. Eftersom det här också bekräftar att det inte finns någon substans i beskyllningarna om att Centerpartiet medverkar till att skapa oreda i statens affärer, skulle jag uppskatta om en ursäkt kommer i den återstående repliken.
Fru talman! Jag kan mycket väl ge en ursäkt om det uppfattades som ett påhopp. Jag får väl läsa vad jag tidigare sagt för att förstå om det var så. Jag tycker samtidigt att det är en poäng i att se till helheten på skatteområdet och inte enbart titta på en liten del som vi diskuterar i betänkandet i dag. Vi måste i varje fall från vår sida kunna se till intäkterna från alla olika håll och till vilka följder som försämringar får för helheten. Jag tycker att vi måste ha rätt att göra det.
Fru talman! Svenska barn rör sig alldeles för lite, alltfler av svenskarna blir fetare och ohälsotalen ökar. Effekterna av det här känner vi alla till. Kostnaderna för samhället ökar, och enskilda människor blir lidande. Det är nog inte för inte som vår socialminister Engqvist nu rekommenderar alla att promenera minst 30 minuter per dag. Folkhälsoinstitutet har för detta år valt temat "Sätt Sverige i rörelse!" Fru talman! Sveriges idrottsrörelse är en av de viktiga grunderna för att alltfler ska komma i rörelse och på sikt må väl. Idrottsrörelsen står även för en social fostran och bidrar till att barn och ungdomar får ökad social kompetens. Det är något som ger direkt positiva effekter i och för samhället. Idrotten har en förmåga att ur bredden skapa även elit, så att vi alla kan få känna oss som goda svenskar när vi hejar i landskampssammanhang. En förutsättning för att idrottsrörelsen med alltmer behov av ideellt engagemang och ideella insatser ska kunna förverkliga det här är att intäkter och kostnader går ihop. Kreativiteten när det gäller att få in pengar är rätt stor, men desto större problem har man med att få kostnaderna att minska. I dag drivs eller ägs 47 % av alla idrottsanläggningar av en ideell idrottsförening. Trenden ute i kommunen är snarare att fler ska driva anläggningarna ideellt än färre. Då kan det vara ett bra initiativ att låta det egna engagemanget och den egna glöden komma fram på rätt plats, och därför är det säkert bra att föreningslivet i allt större utsträckning tar över anläggningarna. Dock uppstår då ett läge där kostnaderna för föreningen ökar på ett sätt som de inte skulle ha gjort, om kommunen hade ägt eller drivit anläggningen. Detta beror på momsen. Fru talman! I min motion Sk726 tar jag upp det problemet att anläggningar drivna av ideella idrottsföreningar inte kan förvaltas på villkor jämlika med dem som gäller för kommunalt drivna. Kommunen får vid inköp och olika arbetsinsatser, t.ex. när man bygger eller reparerar, en kompensation för de momskostnader som uppstår. Det får inte en idrottsförening. För en förening med en mindre anläggning med kanske några fotbollsplaner, några löparspår och omklädningsrum att ta hand om kan det röra sig om kostnader på upp till 100 000 kr enbart för momsen. Det är pengar som skulle ha kunnat användas för att få fler aktiva inom idrotten och som kunde ha investerats i bättre anläggningar till gagn för samhällsnyttan. Nu hänvisar majoriteten till en översyn av reglerna och skattskyldigheten i mervärdesskattelagen som enligt planerna ska vara klar den 1 juni i år. Det kan väl i och för sig vara bra. Men, fru talman, jag anser att om riksdag och regering menar allvar med att ohälsa och människor som icke är i rörelse utgör problem, måste något aktivt ändå göras. Om riksdag och regering menar allvar med att idrotten har betydelse, borde viljan att underlätta vara mer betydlig. Jag beklagar därför att majoriteten valt att hänvisa min motion till en översyn utan att i betänkandetexten ens andas något positivt om att det vore rimligt med jämlika villkor. Ska jag tolka detta så att det parti som anser sig vara det stora folkrörelsepartiet inte tar denna fråga på fullt allvar? Varför skatta bort det mervärde som idrottsrörelsen skapar? Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att jag för tids vinnande senare i kammaren inte tänker yrka bifall till den moderata reservationen 13 i just detta ärende.

Fru talman! Det är ingen tillfällighet att många kulturpolitiker har anmält sig till dagens debatt. Bokmomsen är framför allt en kulturpolitisk fråga. Sverige är ett bokälskande folk. Det läses mycket böcker i Sverige, men många undersökningar visar tyvärr entydigt att läsandet minskar i samtliga åldrar - bland barn, bland ungdomar och bland vuxna. Antalet böcker som läses minskar, lästiden minskar osv., vilket är mycket olyckligt. Frågan är då om priset har någon betydelse för efterfrågan på en vara. Vi i Vänsterpartiet tror att så är fallet. Något som skapar problem och som gör att skatteutskottet inte kan komma överens om ett förslag till skattesänkning är att det socialdemokratiska partiet inte är positivt till en sänkning av bokmomsen, något som jag uppfattar att alla andra partier är. Det finns olika infallsvinklar på detta, och vi har gjort ett försök att problematisera detta lite grann. Vi konstaterar, som det heter i vår reservation nr 5, som jag yrkar bifall till, att vitsen med att sänka bokmomsen rimligtvis måste vara att det kommer bokläsarna till godo i form av sänkta bokpriser. Det har i ett tidigare meningsutbyte hänvisats till Finland. Det har där gjorts en uppföljning av vilken det framgår att man har sänkt bokmomsen i två steg. Efter den första sänkningen med 10 procentenheter skedde en kraftig prissänkning på böcker. Efter den andra sänkningen, som jag tror skedde 1998, hände i princip ingenting med bokpriset. Det finns en viss tendens att bokpriset kommer i kapp med konsumentprisindex i övrigt, och vi vill inte att en sådan utveckling ska inträffa. Om bokmomsen ska sänkas vill vi först och främst veta hur stor effekten blir räknat i skattepengar. Det kom under förra året en rad rad utredninger och rapporter om detta dels från Förläggareföreningen, dels från Statens kulturråd, dels från Kulturdepartementet. Det minsta som man kunde begära av dessa experter är att de kommer fram till någorlunda likartade siffror över hur mycket det handlar om i förlorade skatteintäkter. Här varierar uppgifterna från 350 miljoner och upp till drygt 1 miljard. Vi tycker att det är en alltför stor differens mellan dessa extremer. Vi vill därför att en utredning verkligen ska komma fram till hur stort skattebortfallet blir, så att man vid avvägningen mot andra skattesänkningar som också diskuteras här i kammaren kan veta vilket beslut man faktiskt tar. Därför tycker vi att det är lite oansvarigt att, som några reservanter från Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet gör, föreslå en ganska snabb sänkning av momsen på böcker. Den ska genomföras den 1 januari 2002. Jag tror inte att de vet mer än vi om hur många miljoner det handlar om i skattebortfall. TEMO har gjort en undersökning, jag tror att det var på Svenska Förläggareföreningens initiativ, där det finns en hel del intressanta siffror. Det brukar ju sägas att om man sänker bokmomsen är det bara de som redan läser böcker som kommer att läsa mer. Jag ser det inte som ett stort problem att de som läser många böcker läser fler böcker, men vi har ju också ett intresse av att se till att andra människor får tillgång till böcker. Om man sänker bokmomsen från 25 % till 6 % innebär det en prissänkning på 15 %. En bok som kostar 300 kr kommer då i stället att kosta någonstans runt 255 kr, och det är ju mycket pengar det också. Men se på pocketförsäljningen! Nere på Centralen köar folk för att köpa pocketböcker. Det här skulle innebära att en pocketbok som i dag kostar 60 kr kommer att kosta 51 kr. Jag tror att detta åtminstone inte kommer att försvåra för ytterligare intressenter att köpa böcker. Men vi delar den uppfattning som Författarförbundet fört fram: Det här måste kombineras med andra åtgärder som säkerställer att sänkta bokpriser och förbättrande av den bokläsande allmänhetens tillgång till ett brett utbud av böcker inom skön-, fack och barn och ungdomslitteratur i svenskt original eller i översättning inte bara blir ett slag i luften. Det måste till andra åtgärder! Vi tror inte på att med sänkt bokmoms kommer alla att köpa jättemycket böcker och ha välfyllda bokhyllor. Detta är en del. Vår utredning ska värdera hur stor del i att få ett ökat läsande i alla åldersgrupper ett sänkt bokpris kan ha. Då måste vi först ha någon typ av garanti för att bokpriserna faktiskt faller. Det finns en avsiktsförklaring från Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen, och vi hoppas att den kan formaliseras och bli mer bindande. Vi ser det också som glädjande att de liksom vi gör i vår reservation, och som John Erik Forslund gör i Kulturdepartementets utredning, tar upp detta med ett bokprisindex, så att man kan följa med och se vad som händer. Vi är alltså inte intresserade av att öka marginalerna för förläggare och bokhandlare. Vi vill se att detta faktiskt leder till sänkta bokpriser. Tror då Förläggareföreningen på sin egen rapport? Man har en teknisk diskussion om priselasticiteten på böcker, som är 1. Sänker man bokpriset med 15 % innebär det att försäljningen ökar med 15 %. Då är min enkla fråga: Om det är på det sättet, varför sänker då inte bokhandlarna priset? Man gör det vid vissa tillfällen, t.ex. vid bokrean, och då ser vi också att omsättningen ökar ganska markant. Man kör också drivar där man låtsas ta bort bokmomsen och sänker priset i motsvarande mån. Det har man gjort på försök med ungdomslitteratur här i Stockholmstrakten och fått kraftigt ökad försäljning. Jag skulle vilja se vad detta har inneburit för de vinstmarginaler som bokhandlarna har. Det är alltid lätt för dem som inte tar några risker att kräva att staten ska sänka bokmomsen, och så kommer det att gynna några andra. Men förläggare och bokhandlare tar ju ingen som helst risk. Om nu den här priselasticiteten ökar ännu ökar förläggarnas vinstmarginal; det håller de med om. Då utgår jag ifrån att de kommer att sänka sina förlagspriser, dvs. att de inte utnyttjar möjligheten att öka sina egna marginaler utan att vi faktiskt kan se till att få ett billigare läsande för många människor. I den TEMO-undersökning jag nämnde visar sig det intressanta att hela 80 % av dem som svarar säger sig vara för sänkt bokmoms. Det är också så att de som har de lägsta inkomsterna är mer positiva än de som har de högsta. Jag reagerade lite grann på det, men jag misstänker att det beror på att många av de svarande är studenter, som ju inte tillhör de välavlönades skara. Det finns också ett nätverk bland studenter som kräver sänkt bokmoms. På frågan om man skulle köpa mer böcker om bokmomsen var lägre, underförstått om priserna var lägre, svarar 61 % av samtliga att man skulle göra det. Det tycker jag också är en bra siffra. Jag kunde också säga att de flesta tycker att socialdemokraterna har fel politik i den här frågan, men det behöver jag kanske inte göra. Det finns alltså många missuppfattningar och myter i detta, och även ett visst förakt för läsandet när man säger att de som läser mycket bara kommer att läsa mer och de som inte läser inte kommer att läsa någonting. Så är det kanske. Men kombinera då sänkt bokmoms med andra vettiga åtgärder! Jag tycker att skatteutskottet behandlar den här frågan lite lättvindigt. Till att börja med förstår jag inte alls resonemanget att om man sänker skatten just på kulturområdet ska kulturområdet i övrigt finansiera det. När diskuterar vi så i övrigt? Om vi bedömer att det finns ett utrymme för sänkta skatter påverkar det inte några utgiftstak. Då kan vi faktiskt, med det ekonomiska läge vi har, värdera vilken typ av skatt vi ska sänka, och då tycker vi att det är rimligt att bokmomsen finns med på den rangordningslistan, så att säga, och vägs mot andra åtgärder. Sedan gör det inte saken bättre att skatteutskottet säger att det här är svåra avvägningsfrågor. Då kan man tycka att skatteutskottet åtminstone lite mer skulle försöka värdera och sätta kvalitetsstämplar på olika saker. Jag vill gärna att socialdemokraterna svarar på varför ni tycker att just boken ska beskattas med den högsta momsen, 25 %. I andra sammanhang säger ni, och regeringen skriver i sina förklaringar, att ni vill öka läsandet osv. Vi står bakom det, men vi tror faktiskt inte att höga bokpriser underlättar för vanliga människor att köpa och läsa mer böcker. Vår reservation skulle faktiskt kunna vara den reservation som vi skulle kunna samlas kring, som är mest genomtänkt och mest ansvarstagande. Vi vill veta hur mycket pengar det handlar om. Vi vill se andra åtgärder. Vi vill ha klara besked från bokhandlarbranschen och andra om att detta verkligen leder till sänkta priser. Då tror jag att vi skulle kunna få en majoritet för det här förslaget i den här kammaren. Jag vill återigen yrka bifall till reservation 5.

Fru talman! I dag blir det många upprepningar vad gäller detta med bokmomsen. Det kanske är väldigt bra. Det är ju droppen som ska urholka stenen. Vi tror nog att detta kommer att ge resultat på sikt. Som vi hört tidigare under debatten i dag har Sverige tillsammans med Danmark den högsta bokmomsen i Europa, t.o.m. i världen. Momsen har bidragit till att priserna på böcker har blivit så höga att många människor upplever bokinköp som en lyx som man inte har råd att unna sig särskilt ofta. En grupp som drabbas särskilt hårt av de höga bokpriserna är studenterna. För dem är studielitteraturen en väldigt stor utgiftspost. En sänkning av bokmomsen skulle betyda mycket för studenterna och deras dåliga ekonomi. Finland har många pratat om, och jag tänkte också nämna några ord om det landet. I Finland hade man 1994 nästan lika hög moms som vi, nämligen 22 %. Sedan har man sänkt den i två olika etapper, och nu ligger den på 8 %. Anledningen till att man sänkte momsen var en kulturpolitisk debatt där argumenten var så starka att den finska regeringen gav efter för en momssänkning. De viktiga argumenten var vikten av att öka bokkonsumtionen och läsningen, vikten av billigare läromedel samt det lilla språkområdets speciella svårigheter. Alla dessa argument tycker jag är gångbara även här i Sverige. Centerpartiet anser att det krävs olika åtgärder för att öka läsandet. Bl.a. anser vi att en kampanj i samarbete med landets kommuner, skolor och bibliotek bör göras. Genom det skrivna ordet kan tankar, känslor, erfarenheter och idéer spridas. Ordet ger oss kunskap och sätter i gång fantasin. Språket bevaras och utvecklas, vilket är väldigt viktigt med tanke på att svenskan är ett så litet språk. För att vi ska klara detta är det viktigt att medborgarna anser sig ha råd att köpa böcker. De ska också ha råd att göra det hela året och inte bara när det är bokrea. En sänkt bokmoms gynnar läsandet i alla åldrar genom att böckerna blir billigare. Centerpartiet har i sin budget för 2002 planerat in en sänkning av bokmomsen till 6 %. Vi har då räknat på ett bortfall på mellan 600 och 700 miljoner. Det ligger någonstans mellan alla de siffror som Peter Pedersen tog upp. I dag kan du också köpa böcker via Internet. Du kan köpa samma böcker som i bokhandeln, och det utan att behöva betala moms. Det ser vi som en konkurrens mot alla bokhandlare som inte är rättvis. En sänkt bokmoms innebär med all säkerhet att konsumenten gärna går till bokhandeln för att köpa sina böcker, eftersom du där kan bläddra och titta i dem. Studenterna blir nog ändå de största vinnarna den dag vi sänker bokmomsen. Nu blir litteraturen så dyr för dem att många väljer att kopiera böckerna. Det är knappast stimulerande för dem att ha böcker i form av lösblad. Vi hoppas och tror att det inom en snar framtid kommer att verkställas en bokmomssänkning i Sverige. För övrigt anser vi i Centerpartiet att vi också bör se över hur mervärdesskatten tillämpas på olika kulturverksamheter. En stor del av kulturarrangemangen är belagd med en kulturmoms på 6 %. Men det finns områden som är belagda med en betydligt högre moms. Det har också debatterats här tidigare i eftermiddag. Som exempel kan man nämna sällskapsdans som har en momssats på 25 %. Sällskapsdans är ett folknöje i hela landet och har varit så under många generationer. Det borde väl kunna ses som kultur om något, anser jag. Det kanske märkligaste med det exemplet är att om du inte dansar till musiken, utan står och lyssnar, räknas det som en konsert och då är momsen 6 %. Det är orimliga momssatser inom kulturområdet, och därför har vi sagt att vi vill se över kulturmomsen för att få den rättvisare. Jag yrkar precis som Rolf Kenneryd bifall till reservation 3. Just med tanke på sällskapsdansen och den diskussion som tidigare förts i kammaren kan jag notera att vi naturligtvis har olika tolkningar av vad som är nöje och vad som är kultur. Får vi en vidgad genomlysning av kulturmomsen tror jag att vi också kan finna en lösning på den frågan.

Fru talman! Det är intressant att få delta i en skattedebatt. Det blir ju en kombination av skatteoch kulturdebatt och det unnar vi från kulturutskottet gärna skatteutskottets ledamöter att få vara med om. Denna fråga intresserar uppenbarligen de flesta. Av det jag läser i reservationerna ser jag att det finns en tydlig majoritet i kammaren som anser att den utformning av momsen på böcker som finns nu är fel. Men man är inte lika tydligt på det klara med sina ställningstaganden, utan begär på vissa håll utredning. Därmed verkar det tyvärr som om vi kommer att gå härifrån i dag utan ett beslut att sänka bokmomsen. Bildning är ett ord som börjar få renässans igen. Det är angeläget att verksamhet som ökar bildningsnivån i Sverige stimuleras. Jag har tagit fram statsministerns ord från regeringsförklaringen 1998: "Särskilda satsningar kommer att göras för litteraturen, läsandet och det svenska språket." Det väckte givetvis förhoppningen om att det snart skulle att hända något stort, åtminstone inom mandatperioden. Nu har mer än halva perioden gått och något konkret på bokmomsområdet har inte skett. Vi har fått ett antal tveksamma uttalanden från kulturministern och statsministern, i dag också från Lennart Axelsson, som går ut på att de inte är säkra på att det skulle innebära att fler läser och att författarna får det bättre. Man tror uppenbarligen inte heller på branschens klara uttalanden om att bokmomssänkningen skulle få genomslag hos konsumenterna. De här uttalandena från ministrarna och Lennart Axelsson verkar på mig bara vara klena motiveringar till att man faktiskt inte vill sänka momsen, men väl dölja vad man inte vill. När i all sin dar är man fullständigt säker på en åtgärd och vilka konsekvenser den får. Jag tycker att man måste våga ibland om man har en vision. Och visionen för Folkpartiet är att vi vill sätta konkreta förslag bakom våra intentioner att öka läsandet, inte bara bland dem som redan läser, utan framför allt för att få nya läsargrupper, som Pedersen tog upp. Vi vill stimulera barnens läsande ytterligare och dessutom förbilliga för vuxenstuderande genom att deras kurslitteratur blir billigare. Det är inget oväsentligt resultat av en bokmomssänkning. En sänkning av bokmomsen får inte gå ut över andra åtgärder som vi naturligtvis också ska vidta för att öka intresset för läsandet och det svenska språket. Ord och även siffror är mycket betydelsefulla i kommunikationen mellan människor. Siffror har också den fördelen att de faktiskt är långt mer internationella än ord. Vi kan lätt läsa en tabell när vi är i andra länder, men har svårare med ord. Det finns tabeller vi är stolta över, men också tabeller som vi definitivt inte är nationellt stolta över. Dit hör den tabell som har nämnts när det gäller momssatserna på det tryckta ordet inom EU, där Sverige ligger i botten, eller toppen som kanske andra säger, beroende på hur man ser det. Det är två länder som har 25 %, Danmark och Sverige. Sedan kommer ingenting, sedan kommer ingenting och sedan kommer ett land med 10 %. Resten av länderna har bara entalssiffror framför sina procenttecken. England och Irland samt icke EU-landet Norge har dessutom noll procent. Vi kan också se att det tryckta ordet har olika momssatser i Sverige genom att dagstidningarna har 6 %. Det tycker vi är en bra momssats. Folkpartiet har därför tagit ställning för en bokmoms på 6 % redan nu. Vi har i vår ekonomiska motion från i höstas också finansierat den momssänkningen med ca 700 miljoner kronor. Det är en siffra som vi har fått via riksdagens utredningstjänst, så jag tror att den är rätt rimlig i sammanhanget. För en månad sedan började bokrean i hela Sverige. Det är bokreastarten som får människor att stiga upp i ottan, ja, rentav vid midnatt och köa sig igenom överfulla boklådor. Viljan att köpa böcker är stor, men böcker är vanligtvis dyra. Och när det är rea är det bäst att passa på och fynda. Vi vill alltså att böcker blir billigare året runt. Vi vill slåss för en god bildning och för billigare böcker. Därmed, fru talman, yrkar jag också bifall till reservation 4.

Fru talman! Barn mellan tre och åtta år umgås med medier 2 timmar och 42 minuter per dag. Barn mellan tre och åtta år minskar kontinuerligt sitt läsande. År 1984 läste de 48 minuter per dag, 1999 var det 23 minuter. Läsfrämjande insatser till trots är den negativa trenden inte bruten. Det är dags att göra något! Barn gör som deras föräldrar gör, inte som de säger. Om de ser sina föräldrar läsa böcker kommer de också att göra det i framtiden. Genom sina skattesatser visar samhället vad man anser sig vilja prioritera. Högsta momssatsen på böcker ger ett intryck av att samhället tycker att boken är en exklusiv vara som måste hårdbeskattas. Snedvriden konkurrens. Ja, fru talman, böcker kan i dag köpas enkelt via Internet, som flera har sagt i talarstolen. Där går det utmärkt att köpa helt momsbefriade böcker. Dessutom ökar försäljningen av böcker via Internet från länder både inom och utom EU. Även om EU kommer överens om regler finns det länder utanför. Kontrollen av momsreglerna är i princip obefintliga. Det här medför självklart en snedvriden och en osund konkurrens. Bokhandeln har inte någon möjlighet att konkurrera med Internethandeln, men kan åtminstone ges bättre spelregler. Den stora prisskillnaden mellan pocketböcker och inbundna böcker medför också en begränsning av mångfalden i läsandet. Det säljs mycket pocketböcker. Men det är en mycket liten andel av de böcker som ges ut inbundna som sedan ges ut i pocket. Vill du läsa en bok av Selma Lagerlöf går det att göra det i pocketupplaga numera. Men vill du läsa om Mary Wollstonecraft, feminismens moder, får du snällt betala över tre hundralappar. Samtidigt är pocketupplagorna av sämre kvalitet, inte tillgängliga när den enskilda boken är som mest aktuell och ger författaren lägre royalty. Av dessa skäl är inte pocketböckernas relativt låga pris ett argument mot att sänka bokmomsen. Det finns också starka skäl för att landets studerandeorganisationer kräver sänkt bokmoms. Bokinköpen tar i dag en stor del av studiemedlen i anspråk. Det finns utrymme för skattesänkningar i höst. Vi hävdar att volymmåttet på tillväxt i sig inte säger något om kvaliteten och innehållet i detsamma. Genom att införa en grön skatteväxling vill vi styra ekonomin så att den blir ekologiskt hållbar. Det finns många angelägna åtgärder inom kulturområdet som kräver resurser och som ger kulturell tillväxt. Men när det gäller vilka skattesänkningar som ger bäst effekt på lång sikt för kultur, ekonomi och en bra samhällsutveckling, är en sänkning av momsen på boken den effektivaste. Matz Hammarström har tidigare yrkat bifall till reservation 4. Det yrkandet lyder som så, att riksdagen ger regeringen till känna att dagens bokmoms inte är konkurrensneutral och att regeringen ska överväga om den behöver sänkas. I vår gemensamma reservation med Folkpartiet och Kristdemokraterna, reservationen 4, finns en tidsbestämning på när momsen ska sänkas. Det får ses som en viljeyttring. Frågan har hög dignitet för oss i höstens budgetförhandlingar. En tidsbestämning förutsätter att den lilla detaljen ekonomisk finansiering dock är löst. För att klara det krävs en politisk majoritet. Den majoriteten har helt uppenbart inte gått att nå inom befintligt budgetsamarbete - än. Någon enhetlig linje går inte att finna mellan de borgerliga partierna. Moderaterna vill utreda hela kultursektorn vad avser momsen. Bra! Vi kan väl börja med att träffas över utskottsgränserna, skatteutskott och kulturutskott, för att "kunskapa" lite tillsammans, men vi kan inte lägga in bokmomsen i en gigantisk momssänkarutredning. Det skulle bara innebära en fördröjning av ett införande. Därför kan vi inte stödja den reservationen. Även Vänstern vill ha en utredning, men bara vad avser bokmomsen. Vi menar att frågan är färdigutredd, både av kulturrådet och av branschen. Inga mer utredningar! Men Vänstern säger att det finns starka skäl att sänka momsen på böcker till 6 %. Både Centern och Moderaterna säger att man borde pröva tanken att bestämma mervärdesskatt på böcker till samma nivå som gäller för övriga lågbeskattade kulturvaror och kulturarrangemang. Vänstern vill ha en egen utredning. Moderaterna och Centern vill ha en annan egen utredning. Där står vi i dag. Låt mig då påminna om 1995 års kulturutredning. Då sade samtliga sju partier att om vi var tvungna, tack vare EU, det var där vi stod då, att införa en kulturmoms, skulle den vara den lägsta, 6 %, och inkludera boken. Det var 1995. Inget mer utredande! Låt oss i stället gå till genomförande.
Fru talman! Det är många som i dag har anfört snedvridning av konkurrensen. Jag kan hålla med i den bemärkelsen att ska det vara 25 % i påslag för att köpa en bok men kosta 6 % för att gå på bio eller se idrott är det fråga om snedvridning av konkurrensen. Jag får intrycket att ni hävdar att om jag skulle starta ett Internetföretag, och jag skulle sälja böcker för 100 miljoner, sker ingen momsbehandling. Så är det inte. I så fall försöker man att lura systemet på ett brottsligt sätt. Däremot kan det stämma att om jag köper böcker av en Internetbokhandel som är placerad i ett annat land med en lägre momssats får man den lägre momssatsen. Vi måste klara ut detta: Det är inte så att det går att köpa böcker i Internetbokhandlar i Sverige och därmed slippa betala moms. Jag skulle gärna vilja få klarhet i den frågan.
Fru talman! I repliken kan jag väl upprepa precis det jag sade eftersom Peter Pedersen inte hörde. Jag sade att böcker i dag kan köpas enkelt via Internet. Det var väl inget komplicerat med det? Där går det utmärkt att köpa helt momsbefriade böcker. Det är vi helt överens om, eller hur? Dessutom ökar försäljningen av böcker via Internet från länder både inom och utom EU. Det är vi också helt överens om. Tidigare i debatten tog Per Rosengren upp att man inom EU håller på att försöka komma åt Internetförsäljning inte bara när det gäller böcker utan även sådant som går att ladda ned. Men det finns länder utanför EU också. Kontrollen av momsregler är här i princip obefintlig. Det kan vi väl också vara helt överens om.
Fru talman! Då finner jag att vi är överens om att om vi startar ett bokhandelsföretag på Internet i Sverige är vi faktiskt skyldiga att hantera momsfrågan. Då är vi överens om att vi kan lägga den saken åt sidan när det gäller konkurrenssynpunkten inom landet. Sedan kvarstår det problem som Ewa Larsson och andra har tagit upp, nämligen köp utifrån. Det är helt riktigt. Det är många som kräver att momsen bör sänkas. Vi har inte satt någon stor ära i att ha en egen reservation. Vi tycker att det är viktigt att veta att vi använder skattepengarna till någonting. Det är intressant att veta om bortfallet på grund av sänkt bokmoms, från 25 % till 6 %, blir 500 miljoner eller 1,1 miljarder. Då går det inte att säga att man tror mest på Statens kulturråd eller riksdagens utredningstjänst. De olika intressenterna borde kunna sätta sig ned tillsammans och ta fram ett underlag som visar hur stort bortfallet faktiskt blir. Det är det minsta man kan begära. Jag har väskan full av rapporter och utredningar. Alla kommer de fram till olika resultat. Detta är en av de orsaker som gör att det är svårt att komma fram till något. Som ansvarsfulla politiker behöver vi veta vidden och konsekvenserna av de beslut vi fattar - även när det gäller skattepolitik. Har vi väntat så här länge, kan vi gärna vänta något till för att få detta helt klarlagt. Så slipper vi att i fortsättningen höra argumentet att vi inte vet vad detta kommer att innebära i skattebortfall.
Fru talman! Jag delar inte Peter Pedersens analys av varför det är svårt att komma fram. Jag tror inte att det beror på att det finns olika utredningar som visar på olika siffror. Jag tror att det är svårt att få fram exakta siffror innan det har genomförts en sänkning av bokmomsen. Jag tror helt enkelt att det är svårt att komma fram på grund av att betydande kulturansvariga inom socialdemokratin, bl.a. kulturministern, inte vill sänka bokmomsen. Nu var det sju partier, inklusive socialdemokraterna, som var helt överens 1995 om att om EU skulle tvinga oss att införa en kulturmoms skulle den vara 6 %, den lägsta i Sverige, och inkludera boken. Vänstern har ett alldeles eget utredningsförslag med alldeles egna utredningsdirektiv. Här finns det inte så stor vilja att göra någonting tillsammans. Det går att ha förstahandsalternativ och andrahandsalternativ. Vi tycker inte som Vänstern att bara för att vi har fått vänta länge ska vi vänta lite till. Vi säger att tiden är mogen nu. Det finns alldeles tillräckligt med utredande. Det är bara viljan som saknas.

Fru talman! Jag kommer i detta anförande att beröra det som framhålls i den moderata kulturkommittémotionen Sk603, som handlar om utredning av just kulturmoms. Med hjälp av olika momssatser inom kulturen kan man med fog hävda att staten styr vilka kulturaktiviteter medborgarna ska ägna sig åt. Detta ankommer inte på staten. Val av kulturdeltagande måste vara vars och ens beslut utan att staten på något sätt påverkar valet. Motionen konstaterar att momspåslaget inom kultursektorn för närvarande är högst varierande, och det finns vidare ingen beräkning på hur mycket staten får in på beskattning av kulturen. Fru talman! Det finns numera en faktor som måste beaktas, nämligen utbudet via Internet. Det gäller både köp och direktutnyttjande. Här kommer vi in på konkurrensneutralitet mellan olika distributionsformer. Här råder för närvarande stor osäkerhet vad gäller omfattning och regler. Publiken som besöker en danstillställning och dansar till musiken betalar full moms. Men om samma publik lyssnar till samma musik blir momsen lägre. Det finns naturligtvis många fler liknande gränsdragningsproblem. Det är bl.a. därför som vi i motionen kräver en utredning. En noggrann utredning kan naturligtvis överväga olika frågeställningar och lämna förslag där nuvarande gränsdragningsfrågor så långt möjligt elimineras. I övrigt instämmer jag med Catharina Hagens anförande och yrkande. Fru talman! I reservation 3 krävs en utredning för att belysa och komma med förslag som ändrar nuvarande olyckliga utformning av momsbeskattningen inom kultursektorn. av Vänstern vill man också förändra momsen inom kultursektorn, men då utan det underlag som en noggrann utredning kan redovisa. Men syftet är i stort detsamma som det som framförs i reservation 3. Fru talman! När vi kommer till avgörande av detta betänkande kommer det under punkt 2 att vara så att reservationerna 4 och 5 behandlas först. Sedan blir det fråga om att ta ställning till utskottsmajoritetens förslag och reservation 3. Om reservation 3 får majoritet kan en utredning om sänkt moms inom kultursektorn komma till stånd. Detta är möjligt om kd, fp och mp stöder reservation 3 om en utredning för sänkt moms på kulturen. Jag hoppas att mina utskottskamrater från kulturutskottet som har hållit anföranden kommer att agera för en utredning om sänkt kulturmoms. Jag utgår från att Ewa Larsson, som talade så varmt nyss, kommer att satsa på att stödja reservation 3 för att få till stånd en utredning som möjliggör en sänkning av kulturmomsen. Fru talman! Om reservation 3 inte vinner majoritet och det därmed inte kommer till stånd en utredning om sänkt kulturmoms är det inte regeringens eller Socialdemokraternas fel, utan felet är de partiers som inte stöder reservation 3. Det är inte Socialdemokraternas fel att denna fråga begravs i Regeringskansliet och att våra studenter även fortsättningsvis måste betala full moms på studiemedel. Det är inte utskottsmajoritetens fel om de som dansar får betala full moms för detta. Felet är i så fall att reservation 3 inte får bifall.
Fru talman! Jag tycker att det är lite väl magstarkt av Moderaterna, som föreslår en gigantisk mastodontutredning av hela kultursektorn, att anklaga de partier som vill ha sänkt bokmoms nu för att vara de som förhindrar det. Är inte det att vända kappan efter vinden, därför att ni moderater inte vill ta ställning för bokmomsen just nu, att baka in den i en stor jätteutredning? Redan 1995 sade Moderaterna att man ville ha en sänkt bokmoms och att den skulle vara 6 %. Men sedan 1995 har det inte hänt så mycket mer. Jag tycker att det är bra att Moderaterna nu säger att man vill utreda hela momssektorn. Låt oss samarbeta inom skatteutskottet och kulturutskottet i den frågan! Men att avföra bokmomsfrågan från den aktuella dagordningen och stoppa in den i ett stort paket i en utredning där den ska verka under många år tycker jag är ohederligt.
Fru talman! Kultur är mer än böcker. Jag nämnde i mitt anförande dans och sång, och det finns mer. Därför finns det anledning att göra den här breda utredningen, just för att inte skapa fler gränsdragningsproblem. Var det inte så 1995, Ewa Larsson, att det skulle vara lägre moms på hela kulturen, där boken skulle ingå? Jag hörde det i ett anförande här för några minuter sedan. Det var väl så att det skulle vara den breda sänkningen av kulturmomsen. Det är just det som våra motioner och reservation 3 handlar om.
Fru talman! Det finns en fråga som har varit uppe till behandling i kulturutskottet och skatteutskottet under alla år, ända sedan regeringen tillsatte en bokutredning efter kulturutredningen och beslut här i riksdagen. Gav inte den bokutredningen ett direktiv att utreda bokmomsen, vilket alla trodde att regeringen skulle göra då? Sedan dess har samtliga partier, men inte via sina partiprogram som Miljöpartiet utan genom enskilda ledamöter, agerat i den här frågan. Då tycker jag att det är fräckt att Moderaterna nu vill avföra bokmomsfrågan från den aktuella dagordningen och stoppa in den i ett stort mastodontpaket. Låt oss göra en sak i taget. Det går att göra små vinster också - man behöver inte vinna allt på en gång.
Fru talman! Jag har lite svårt att förstå Ewa Larssons inledande inlägg, så jag lämnar det därhän. Naturligtvis har vi moderater agerat för det här. Vi har skrivit en kommittémotion om just sänkning av kulturmomsen - en motion som vunnit gehör. Därför hoppas vi få gehör för detta, och därför är detta utformat i reservation 3. Var det inte så 1995, Ewa Larsson, att det skulle gälla all kultur, där boken skulle ingå?`

Herr talman! Låt mig inledningsvis uttrycka min glädje över att det är ett enigt utskott som står bakom detta betänkande som rör utvärdering av skuldsaneringslagen. Den lagen har nu funnits i drygt sex och ett halvt år, och den kom till på initiativ av lagutskottet. Jag tror att de flesta numera är överens om att skuldsaneringslagen har betytt oerhört mycket för personer som är så skuldsatta att de kanske inte ens under resterande tid av livet har någon möjlighet att betala sina skulder. Sedan lagens tillkomst har det förekommit flera utvärderingar, och det har skett från olika håll, om hur lagen har tillämpats. Senast har Riksdagens revisorer i en rapport bl.a. visat att det finns brister i skuldsaneringsförfarandet och även i hanteringen. Det råder också oklarhet om rollfördelningen mellan kommunerna och kronofogdemyndigheterna, och ofta sker det dubbelarbete i de två första stegen. Dessutom konstaterar Revisorerna att handläggningstiderna i vissa fall är orimligt långa. Och under denna väntetid så ökar ju skulden dag för dag, vilket naturligtvis är oerhört besvärande för dem som är överskuldsatta. Det finns alltså ett stort erfarenhetsmaterial att tillgå, men det är väldigt svårt, tycker jag och utskottet, att få en överblick över hur lagen hittills har tilllämpats för att kunna dra några säkra slutsatser. Därför tycker utskottet att tiden nu är inne för en förutsättningslös och övergripande uppföljning och utvärdering av skuldsaneringslagen. Herr talman! När en skuldsatt man eller kvinna väl har fått beslut om skuldsanering innebär det att han eller hon måste leva på existensminimum eller förbehållsbelopp, som Kronofogdemyndigheten kallar det, i fem år. Och förbehållsbeloppet är i dag 3 477 kr i månaden, eller ungefär lika mycket som vi riksdagsledamöter har i kostnadsersättning per månad. Den här summan ska inkludera alla nödvändiga utgifter som man kan tänkas ha. Kostnaderna för boendet däremot ligger vid sidan om. Men den som är underkastad skuldsanering ska dock ha en så billig bostad som möjligt. Tänk er själva att månad ut och månad in under fem år leva på 3 477 kr. Men det värsta tycker jag nog trots allt är att när man väl är skuldfri så finns man kvar i kreditupplysningsregistret i ytterligare tre år. Och det tycker jag är fullständigt absurt. Det här registret fungerar som en typ av fotboja på dem som har avslutat sin skuldsanering. Man kan inte få ett telefonabonnemang. Och om t.ex. ungens cykel skulle bli stulen kan man inte heller köpa någon ny på avbetalning, om man inte råkar ha några kontanter. Jag tycker att om man en gång har gjort rätt för sig ska det vara bra med det. Man ska inte behöva hänga kvar i några register. Jag vill också lite kortfattat nämna att jag såg en annons i söndagens Aftonbladet. Den lyder: "Vill du låna smidigt per telefon, ska du söka lånet hos Nordbanken Finans. Gör så här: 2. Du får besked i telefon Det sista är väl i och för sig en överdrift tycker jag, eftersom det inte finns så många postkontor kvar. Men detta visar ändå att bankerna är på hugget och genom annonser vill förmå oss att ta telefonlån på lördagar och söndagar. Det är klart att den här sortens annonser är väldigt frestande för dem som har hamnat i ekonomiska trångmål, där man uppmanas att ringa ett 020 nummer för att få låna pengar. Det här är en typisk skuldfälla, vill jag påstå, därför att den effektiva räntan på ett lån är 21,15 %. Jag tycker alltså att bankerna borde hålla sig för goda för att satsa på vad jag tycker är en mycket tvivelaktig marknadsföring. Jag yrkar bifall till förslaget i lagutskottets betänkande.

Herr talman! När en person ansöker om skuldsanering är det ett frivilligt åtagande. Saneringsperioden varar som regel i fem år efter beviljad skuldsanering. Och det är först nu som vi kan se hur lagstiftningen i dess helhet har fungerat när omkring 3 000 personer har genomgått en hel saneringsperiod.

Det allmänna omdömet är att lagen är viktig och har kommit för att stanna, men den anses krånglig att tillämpa. Det tar för lång tid från inledning till beslut. Det bör ske en genomlysning av orsakerna till den långsamma handläggningen. Det har hävdats att kommunerna och kronofogden skulle kunna ha en annan arbetsfördelning som förkortar handläggningstiderna. Det finns också andra skäl till en översyn. Vi lever nu i ett delvis annorlunda samhälle än när lagen stiftades. Vi har blivit medlemmar i EU med en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. En fråga som man kan ställa i det sammanhanget är hur beviljad skuldsanering fungerar när personer som befinner sig i en skuldsaneringsprocess flyttar till ett annat land inom Vi har också fått en mer avreglerad marknad. Det kan exempelvis gälla hyresmarknaden, telemarknaden och banksektorn där kreditvärdering och kreditvärdighet blivit en förutsättning för att individer ska kunna ta del av alla nya tjänster som erbjuds. Problemen omkring detta kan bäst illustreras genom ett brev som jag har fått av en person som beviljades skuldsanering för några år sedan och som har gett mig tillstånd att citera hans brev. Han skriver: "Skuldsaneringen innebär för min del att jag måste leva under mycket svåra förhållanden. Jag får inte någon telefon, inte hyra bostad, får inte något bankkonto att sätta in min lön på. Är det rimligt att jag som i lagens mening inte begått något brott ska hållas utanför samhället i flera år? Detta är ju inte något som direkt uppmuntrar mig till att sköta mitt åtagande, men jag har ändå lyckats hittills." Brevskrivaren oroar sig också över att han finns kvar i ytterligare tre år i kronofogdens register över betalningsanmärkningar när saneringsperioden är avslutad, precis det som ordföranden i utskottet nyss påpekade. Han säger att om så blir fallet så kommer det att ta tolv år från den tidpunkt då insolvensen inträffade tills han anses vara en kreditvärdig person. Det här är frågor som inte direkt hanteras inom skuldsaneringslagen, men det är konsekvenser som kan uppstå i samband med att man blir beviljad skuldsanering enligt lagens regler och som också bör belysas. En annan fråga är hur skuldsaneringslagen har fungerat i förhållande till de skulder som inte ingår i en skuldsanering. Skuldsaneringslagen är en viktig lagstiftning för de personer som av skilda skäl har hamnat i en ekonomisk situation som man inte längre behärskar. Lagen ger en möjlighet till ekonomisk rehabilitering och ett bättre liv i framtiden. Vi ser fram emot en genomgång av lagstiftningen som syftar till att den ska bli ännu bättre och framför allt innebära en effektivare handläggning av skuldsaneringsärenden. Låt oss vända på alla stenar för att åstadkomma en modern skuldsaneringslag för 2000-talet. Den hemställan om en översyn av lagen som vi nu föreslår sammanfaller med en delvis ny insolvenslagstiftning även inom företagsverksamheten. Vi ser fram emot att vi i Sverige om några år ha Europas modernaste insolvenslagstiftning både för företag och för privatpersoner, väl anpassad till vår omvärld och nya förutsättningar, helt enkelt en mer effektiv och modern skuldsaneringsprocess för både företag och privatpersoner. Ett enigt utskott föreslår härmed att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om en utvärdering av skuldsaneringslagen. Därmed innebär det delvis bifall till Riksdagens revisorers förslag samt bifall till de i betänkandet angivna motionerna.

Herr talman! Jag vill också uttrycka min glädje över att vi i utskottet är eniga om den totala utvärderingen av skuldsaneringslagen. Revisorerna har konstaterat att trots att skuldsaneringsärendena har blivit färre har handläggningstiderna hos flera kronofogdemyndigheter ökat. Även kommunernas handläggningstid är ibland mycket lång, konstaterar revisorerna. Vidare slår revisorerna fast att skuldsatta som behöver gå igenom samtliga steg i processen upplever den vara mycket tung och lång. Revisorerna är kritiska till lagens tillämpning och konstaterar att intentionerna vid lagens tillkomst ej har förverkligats. Jag var med i Insolvensutredningen, som lade fram sitt förslag 1991 om en skuldsanering i Sverige. Det har inte blivit bra, men det är en mycket viktig lagstiftning, och jag tror att vi nu alla är överens att det är en lagstiftning som fyller sin plats inom ett civiliserat rättssamhälles ramar. Då ska man inte vara sämre än att man, när man konstaterar att det går knackigt och knöligt ute på fältet, tar itu med det och rättar till de felaktigheter som har blivit. Jag vill bara understryka att den form som den här lagstiftningen har fått i Sverige är helt unik i världen. Det finns all anledning i världen att återföra detta till ordningen. Jag konstaterar att vi är överens om en total översyn. Med den parlamentariska tryggheten i ryggen borde väl regeringen kunna göra någonting ganska så snabbt, till skillnad från vad myndigheterna har gjort när det gäller att utföra skuldsanering. Med det, herr talman, hemställer jag med Kristdemokraterna att utskottets förslag i betänkandet bifalls.

Herr talman! Det är bra att lagutskottet så kraftigt markerar att man vill tillgodose Riksdagens revisorers granskning av den nyss nämnda lagen. Men jag är väldigt förvånad över att lagutskottet skriver att man vill att regeringen ska göra "en förutsättningslös, samlad och övergripande" granskning av lagen. Borde den inte i stället vara "samlad och mycket preciserad"? Riksdagsrevisorerna pekar på ett antal svåra handläggningsbekymmer som drabbar de enskilda gäldenärerna. Det är det som är utgångspunkten för en samlad översyn, inte att det ska göras övergripande och förutsättningslöst. Jag ska för kammarens ledamöter berätta om en personlig bekant, som bedrev näringsverksamhet i slutet av 80-talet och i början av 90-talet, ganska framgångsrikt, tillsammans med sin hustru i handelsbolagsform. Han drabbades av den stora bankkrisen 1991/1992 då alla banker i princip granskade sina utestående fordringar. Han var en av de tiotusentals näringsidkare och enskilda personer som fick sina lån uppsagda i den stora bankkrisens, den stora finanskrisens baksida. Det är tio år sedan nu. Han har ännu inte fått sin skuldsanering prövad. Han har tillsammans med sin hustru levererat in mellan 8 000 och 10 000 kr i månaden varje år sedan 1992 till dessa fordringsägare. Han har blivit prövad för skuldsanering ett antal gånger, men kronofogden har inte ansett sig mäkta med att övertyga bankerna och fordringsägarna. Jag var med honom före jul till lagmannen i Hudiksvalls tingsrätt för att ändå försöka föra någon sorts talan. Han är en av tio-tjugotusentals som ännu inte har fått sin sal prövad, eller inte har orkat pröva sin sak därför han inte har fått någon kommunal hjälp eller orkat med att traska sig igenom den enorma svårighetsgrad som ligger i lagens tillämpning. Om han har tur kommer han att få en dom i april/maj i år. Får han den domen över sig får han leva på existensminimum ytterligare fem år och leverera in det de kan. Därefter ligger han kvar i registret i tre år till. Således kommer han att finnas under skuldsaneringens skugga i 18-19 år innan han är borta, i hela sitt produktiva liv! Jag är upprörd över hur fordringsägare, banker och andra kan hindra en adekvat tillämpning av lagen. Jag är upprörd över att inte den här riksdagen tidigare har sett till att lagen blir tillämpad på ett annat sätt. Jag tycker inte, ärade ledamöter, att det ska vara en förutsättningslös utredning. Den ska vara mycket preciserad, och den ska stå på de svagas sida.

Herr talman! Det är fascinerande att se Kenth Högström så upprörd trots att han har fått sin motion delvis tillstyrkt. Jag hade varit ganska nöjd om Kenth Högström hade fortsatt att läsa vad som det de facto står i betänkandet. Vi säger att utvärderingen ska vara förutsättningslös, övergripande, men vi säger också att till grund för för utvärderingen ska ligga Riksdagens revisorers granskning, de överväganden som finns i motionerna plus uttalanden som denna riksdag tidigare har gjort. Jag hörde också Kenth Högström säga att han var väldigt upprörd över att riksdagen inte har gjort någonting tidigare. Såvitt jag kan minnas är detta första gången som Kenth Högström har lagt en motion i detta ärende.
Herr talman! Jag ska börja i den bakersta änden. På den korta tid jag har varit i riksdagen har jag försökt sätta mig in i den lagstiftning som gäller. Jag motionerade under den allmänna motionstiden. Jag har gått igenom Riksdagens revisorers rapport, och jag har försökt sätta mig in i några av de enskilda ärendena. Ett av dem redogjorde jag för nyss. På den korta tid jag har varit i denna kammare har försökt göra vad jag kunnat. Det har ni också gjort i lagutskottet. Jag berömmer er för att ni verkligen har tagit detta på allvar, för det är ni som i stort sett har beställt de renoveringar av lagen som ändå har gjorts. Men vad jag är så upprörd över är att denna signal från Riksdagens revisorer inte har kommit till oss tidigare. Det är ju ändå så - det är inte obekant för någon av er, inte för utredaren heller - att tiotusentals medborgare ännu inte har fått sin rättsliga sak prövad, därför att de inte har orkat ta sig igenom systemet. De har helt enkelt dukat under. Men jag är givetvis glad över att ni kräver en utredning. Men jag tycker inte att den ska vara förutsättningslös, det var det jag sade.
Herr talman! Jag konstaterar att Kenth Högström trots allt är ganska nöjd med beslutet. Det är klart att denna utredning ska ha som utgångspunkt att gynna de svaga. Det är ju för dem som lagen är till. Det är viktigt att man tillämpar lagen så som det ursprungligen var tänkt. Men jag tror att också Kenth Högström vet att det förekom initialsvårigheter i början. Det var väldigt få som fick skuldsanering och det var problem med tolkningen. Nu finns det trots allt ett antal domstolsutslag. Jag delar Kenth Högströms ilska över bankerna. Jag tycker att de agerar helt otillständigt. De erbjuder oss lån, men de vill inte att vi ska komma till deras fantastiskt tjusiga lokaler som kostar massor av pengar, utan vi ska stå på gatan och frysa i bankomatköer när vi ska hämta våra pengar. Vi får ett kort som vi får betala för, och nu vill de inte heller stå till tjänst med det, utan vi ska göra allt via Internet, samtidigt som avgifterna ökar hela tiden. Kenth Högström och jag är helt överens om att är det någon som vi ska ge bannor i dag är det inte lagutskottet och riksdagen, utan det är bankerna.
Herr talman! Vi är helt överens på den punkten. Bankerna har en stor skuld i detta. Under den stora skälvans tidevarv 1991-1993, i bakvattnet av finansbolagets Nyckelns kollaps sade man upp krediterna för tiotusentals småföretagare, förutom att de hade lånat ut för mycket pengar till stora byggen här i Stockholm. Sedan fick staten gå in med stora skattemedel och sanera. Men kvar ligger kraven från bankerna. De kräver de enskilda näringsidkarna och de enskilda låntagarna på pengar i de längsta. De enskilda personerna har tyvärr inget att sätta emot. De har ingen möjlighet att hejda denna enorma fordran, därför att det enda som står på deras sida är den här lagen och den eventuella rättsliga hjälp som de skulle kunna få om kommunen hade en konsumentvägledare, vilket inte alla kommuner har. Alltså är det väldigt många som inte orkar att ta sig igenom. Återigen: Den här debatten ska ses som ett varningens tecken till kreditgivarna. De måste vara försiktiga när de lämnar krediter. Och när de väl har gjort det måste de också ta ansvar för att de som har fått krediter får en riktig chans att sköta sina lån, skulder, räntor och amorteringar. Erfarenheterna från bankkrisen visar på motsatsen. Tanja Linderborg, vi är överens om att rättspatoset ska gälla de enskilda och att vi ska hjälpa de svaga, och det skulle ha kommit långt tidigare. Men vilket medel har de till sitt förfogande? Konsumentvägledning finns inte överallt. De får ingen rättslig hjälp. Problemet är att alla inte kan föra sin talan inför vare sig kronofogde eller fordringsägare, tyvärr.

Fru talman! Jag hoppas att kvällens debatt ska bli lika spännande som den avslutningsfest för Gun Hellsvik som justitieutskottet i kväll håller och som jag som suppleant fick lämna. Men det här är ju mycket spännande, så jag ser fram emot det. Det vi nu ska debattera är samhällets stöd till föräldrar. Framför allt gäller frågorna i dag stödet till småbarnsföräldrar. Tyvärr är de framlagda förslagen bara förändringar inom det rådande systemet, ett system som blir alltmer ogenomträngligt, svåradministrerat och dyrt för dem som ska betala - och väldigt otryggt för dem som är beroende av det. Till råga på allt är den rådande uppfattningen att vi ska vara väldigt stolta över detta och absolut inte kritisera det. Att kritisera systemet i dess helhet är inte bra, och det är väldigt synd, tycker jag. Vi är alla medvetna om att det behöver födas många barn i det här landet, men vi har olika förslag till hur man bäst stöttar dem som står i begrepp att försöka få barn eller funderar på att skaffa fler barn. Vi moderater vill i så stor utsträckning som möjligt ge föräldrarna självbestämmande kring frågorna om deras föräldraskap och omvårdnaden om deras barn. Vi vill ge förutsättningar för ett tryggt föräldraskap. Vi vet att väldigt många föräldrar i dag känner en stor otrygghet i sitt väldigt viktiga föräldraskap. Det beror på att de inte känner att de har beslutanderätten över sina barns väl och ve. De har inte heller ekonomiska förutsättningar att forma sina liv efter barnens behov. En stor bov i det här dramat är skatterna. I dag betalar en ensamstående mamma med barn, eller pappa för den delen, lika mycket skatt som en ensamstående vuxen utan barn. Sedan kompenseras visserligen detta till en del med bidragssystemet. Men politikerna avgör hur föräldraskapet ska utövas, inte de som har satt barnen till världen och har ansvaret för dem. Detta är det stora felet. Det är nästintill inhumant. Låt mig ge ett exempel. En undersköterska med ett barn bor ensam, en s.k. ensamstående, och tjänar 12 500 kr per månad. Det är ingen särskilt hög lön. Då får hon en årsinkomst på 150 000 kr. På det betalar hon skatt - 46 000 kr. Kvar att leva på är 104 000 kr. Det är lika mycket som en ensamstående vuxen utan barn har att leva på. Sedan får hon barnbidrag - 11 400 kr. Hon får bostadsbidrag för sin inkomstnivå på 22 700 kr och underhållsstöd - för det tillämpar de flesta barnföräldrar - på 14 100 kr. Tillsammans ger dessa bidrag 48 200 kr. Som ni kommer ihåg betalade hon en skatt på 46 000 kr. Hon får bidrag på 48 200 kr. Skillnaden är 2 200 kr. Vilken satsning på barnfamiljerna är det, när samhället ger henne 2 200 kr på årsbasis? Regeringen säger att den nuvarande familjepolitiken syftar till att ge ekonomisk trygghet under den period familjen har stor försörjningsbörda. Med det givna exemplet vill jag visa att barnfamiljerna själva får betala sina bidrag. De får stå för lejonparten av de bidrag som det sägs att de får. Om vi satte det här exemplet i ett moderat skattesammanhang skulle den ensamstående mamman dels få ett grundavdrag på 50 000 kr, dels ett barnavdrag på 12 000 kr per år och barn. Nu hade hon ju bara ett barn. Även om vi tog bort alla bidragsformer - socialdemokraterna brukar ju vara väldigt snabba med att tala om hur hemskt det kommer att bli när moderaterna får möjlighet att genomföra sin politik, fast nu föreslår vi ju inte detta - skulle den här mamman ändå ha 14 000 kr mer att leva på per år än med socialdemokratisk politik. Socialdemokraterna tilltror inte föräldrarna det ansvar föräldraskapet innebär. De sätter upp regler för hur föräldraskapet ska utövas. De föräldrar som inte vill utöva sitt föräldraskap på det sätt som är bestämt förlorar alla möjligheter, ekonomiska och andra, att utöva sitt föräldraskap. Det är här skiljelinjen går i familjepolitiken. Fru talman! Jag ska också ta upp propositionen och dess förslag. Innan jag glömmer det vill jag även yrka bifall till reservation 1 under punkt 1. Självfallet står jag i övrigt bakom alla moderata reservationer, men jag väljer att yrka bifall bara till reservation 1. Trots att vi moderater har en helt annan helhetssyn i de här frågorna har vi bifallit de goda förslagen i regeringens proposition. Jag ska börja med att tacka socialförsäkringsministern för det utomordentliga förslaget när det gäller de ensamstående föräldrarnas möjlighet att utnyttja pappadagarna. Det är en moderat hjärtefråga som socialdemokrater i flera år inte bara har förkastat utan aktivt motarbetat, men som nu presenteras som regeringens politik. Jag är väldigt tacksam för det, tacksam för de ensamstående mammors och fäders skull som verkligen behöver det här. Det är bra att vi nu genomför detta förslag och underlättar för föräldrar att vara en bra anknytning till varandra den första viktiga tiden efter en förlossning. Vi ställer oss också bakom förslaget om att överlåta tillfällig föräldrapenning till någon annan när man själv är för sjuk för att ta hand om sitt barn. Att förbättra skyddet för de föräldrar som upplevt sitt späda barns död är också ett mycket angeläget förslag. Tyvärr finns det ett antal mycket dåliga förslag också. Jag börjar med förslaget om införande av en extra pappamånad, som kostar ca 1 250 000 000 kr att genomföra. De borgerliga partierna har gemensamt valt att föreslå att de pengarna används till något annat och bättre som alla föräldrar har användning för. Dessutom vill jag gärna ställa detta i jämförelse med ett förslag som regeringen inte har lagt fram men som samtliga borgerliga partier står bakom, och det är höjningen av garantibeloppet. Att tro att man kan leva på 60 kr per dag när man är hemma och tar hand om ett barn är att inte leva i verkligheten som den är i dag. Men regeringen och dess stödpartier står inte bakom en höjning av garantibeloppet. Det gör däremot de borgerliga partierna. Man lägger fram ett antal förslag som fördyrar, försämrar och försvårar genomskinligheten i det system som finns. Jag tycker att det är väldigt synd att man inte heller i detta förslag har gett en helhetssyn på familjepolitiken. Ett tidigare mycket debatterat förslag här i riksdagen var ju maxtaxan. I den borgerliga politiken har vi föreslagit alternativ till maxtaxan. Det ligger i förslaget att inte införa den extra pappamånaden. Vi har en vision om en helhet i föräldra och familjepolitiken.

Fru talman! Familjen är troligtvis den viktigaste institutionen i våra liv. Vår syn på familjen och dess ställning i samhället påverkar vår syn på stödet till familjerna. Vi kristdemokrater vill arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för föräldrar att fungera i sin föräldraroll och kunna förena familje och yrkesliv. För detta krävs att föräldrarnas valfrihet ökar och att utrymme skapas för en mångfald barnomsorgsformer. Vi kristdemokrater tror att föräldrar och barn behöver mer tid tillsammans. Den uppfattningen stöds av många gjorda undersökningar. Vi tror också att en fördelning mellan förvärvsarbete och omsorg om barnen som just passar familjens önskemål skulle ge ökad familjestabilitet och bättre kontakt mellan barn och föräldrar. Det är viktigt att ha en bra föräldraförsäkring, förskola och skola med god kvalitet, men regelsystemen för föräldraförsäkring, barnomsorg och tjänstledighet måste samverka så att de skapar förutsättningar för föräldrarna att tillbringa mer tid med sina bar. Tid ger kvalitet, det kanske rentav är så att tid är kvalitet. Vi avstyrker regeringens förslag om förlängd föräldrapenning med 30 dagar. Vi föreslår i stället tillsammans med Moderaterna, Centern och Folkpartiet att ett barnomsorgskonto införs. Det ger familjerna likvärdiga möjligheter och större möjligheter att välja skräddarsytt. Så här ser paketet ut: Vidare ska styrkta barnomsorgskostnader vara avdragsgilla i den kommunala beskattningen, vilket innebär en stor ekonomisk förbättring för barnfamiljerna. Skatteavdragen kan göras under hela förskoletiden och gäller samtliga barnomsorgskostnader oavsett tillsynsform. Avdrag får göras med maximalt Vi anser dessutom att privat och kooperativ barnomsorg bör få samma villkor som den kommunala förskolan. Vi vill ha etableringsfrihet inom barnomsorgen. Kontot ger föräldrar möjlighet att välja barnomsorg, gå ned i arbetstid eller stanna hemma under en del av barnens uppväxt. Vi vill till barnomsorgskontot också koppla rätt till föräldraledighet i tre år med bibehållen rätt att återvända till arbetet. Föräldrarna kan dela upp ledigheten mellan sig om båda föräldrarna arbetar eller studerar. Jag tycker att det ger papporna en ny chans. Fru talman! Tidigare fanns s.k. kontaktdagar. De togs bort vid budgetsaneringen. Vi har under de senaste åren motionerat om återinförande av kontaktdagarna, två dagar per barn och år som föräldrarna skulle kunna använda till att besöka barnets skola eller förskola. De gällde barn mellan fyra och tolv år. Regeringen lovade i den senaste höstbudgetpropositionen att de skulle återinföras. Tyvärr visar det sig nu att regeringen bröt löftet. Det är bara en dag som återförs och den gäller från det kalenderår barnet fyller sex år t.o.m. det kalenderår barnet fyller elva. I reservationen upprepar vi vårt krav. Vi beskriver i vår motion de svårigheter som finns att kombinera studier och föräldraskap. Det tilläggslån som skulle ges till dem vars "studier medför en ansträngd ekonomi" nekas dem som till följd av barnafödande har en ansträngd ekonomi om man inte har arbetat tidigare och skaffat sig en SGI. Systemet ger till dem som redan har en skaplig ekonomi, men nekar dem som har det sämre ställt. Det är faktiskt fler än vi kristdemokrater som har sett behovet. I TCO-tidningen skriver Marianne Jönsson och Anita Jönsson: "Politiken kan skapa förutsättningar så att även studenter har råd att skaffa barn." Det är klart att viss politik kan, men tydligen i nuläget inte den socialdemokratiska. Vi har i flera motioner pekat på den genant låga nivån på garantibeloppet i föräldraförsäkringen, 60 kr. I år är vi fyra partier som har motionerat om detta. Det är ju synd att artikelförfattarna inte har kunnat påverka den socialdemokratiska regeringen eller utskottskolleger. Men icke! Marianne Jönsson och Anita Jönsson skriver att en höjning av grundbeloppet i föräldraförsäkringen kunde vara ett steg i rätt riktning. Visst kunde det. Jag tycker att garantibeloppet åtminstone borde vara i paritet med det grundbelopp som finns i arbetslöshetsförsäkringen. Det skulle ge en bättre ekonomisk situation för arbetslösa, för studerande och för dem som har studerat färdigt men inte fått in en fot på arbetsmarknaden. Sedan skriver man också i nämnda artikel: "Borgerligheten har genom sin avdragspolitik reducerat barnen till en restpost i den förenklade självdeklarationen." Jag tycker att det är en väldigt låg argumentation och jag ska inte kommentera detta, men det kunde vara intressant att få en förklaring av vad man menar med det. På några punkter stöder vi regeringens förslag. Vi tycker att det är bra att någon annan än föräldern i vissa situationer kan få tillfällig föräldrapenning under högst tio dagar för att närvara vid förlossning, sköta hemmet eller sköta barn. Om en förälder på grund av sjukdom eller smitta inte kan sköta sitt barn ska någon annan försäkrad som avstår från förvärvsarbete kunna ges rätt till tillfällig föräldrapenning. Vi tillstyrker regeringens förslag på dessa punkter, liksom att arbetstiden reduceras med en åttondel. Det kan underlätta för familjer att få förvärvsarbete och familjesituation att kommunicera. Fru talman! Vi står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men jag yrkar bifall bara till reservation nr 10 under punkt 10.

Fru talman! När vi nu debatterar föräldraförsäkringen och föräldraledighet vill jag börja med mina yrkanden. Jag står givetvis bakom alla våra reservationer till detta betänkande men yrkar bifall endast till reservationerna 1, 10 och 14. Grunden för Centerpartiets politik är att skapa förutsättningar för människor att växa. Genom att främja valfrihet, självbestämmande och livskraft i hela landet skapas möjligheter för människor att göra val efter sina egna värderingar och ta ansvar för sin egen situation. Detta gäller i allra högsta grad inom familjeområdet. En bra familjepolitik ger stöd i föräldraskapet men övertar inte ansvaret för uppfostran och utveckling. Den utgår från familjens olika förhållanden och styr inte in alla i samma mall. Den bygger också på valfrihet, flexibilitet och rättvisa. Att ha möjlighet att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete är en viktig utgångspunkt för den svenska familje-, arbetsmarknads och jämställdhetspolitiken. Men detta leder ibland till att det uppstår målkonflikter, i första hand inom de områden som berör fördelnings och jämställdhetspolitiken. I grunden kan konflikten bestå i det sätt på vilket systemet kring föräldraförsäkring och föräldraledighet är utformat, i kombination med de attityder och strukturer som finns i vårt samhälle. Alltsedan 1960-talet har det funnits en stark koppling mellan kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och svensk familjepolitik. Målsättningen för familjepolitiken har varit att göra det möjligt att förena kvinnors och mäns förvärvsarbete och familjeliv samtidigt som barn får en trygg uppväxt. En starkt bidragande orsak är säkert skillnaderna i kvinnors och mäns löner men säkert också skillnader i förvärvsfrekvensen mellan kvinnor och män. Det är dessutom inte ovanligt att män aktivt motarbetas av arbetsledning och arbetskamrater på sin arbetsplats när de försöker ta del av sin lagstadgade rätt till pappaledighet. Att detta förekommer efter dessa år med pappamånad är inte bra för jämställdhetsarbetet. Det är inte lika illa överallt. Det finns exempel på företag som går in och betalar den mellanskillnad som uppstår när man tar ut sin föräldraledighet. Möjligheterna till och uttag av föräldraledighet borde vara meriterande för såväl företag som arbetsgivare. Centerpartiet anser att det faktiska uttaget av föräldraledighet för personalen bör återges i företags och förvaltningars verksamhetsberättelser. Fru talman! Kopplingen till tidigare inkomst och ersättningsnivå leder till att många familjer väntar med att skaffa barn till dess de har avslutat sina studier och fått ett stabilt fäste på arbetsmarknaden. En förklaring till detta är den låga garantinivån i föräldraförsäkringen - som båda föregående talare har tagit upp. Systemet i sig ger således inte alla föräldrar likvärdiga möjligheter, utan bär med sig en inbyggd ojämlikhet som enligt Centerpartiet inte kan accepteras. Barn ska födas av kärlek, inte på grund av ekonomiska ersättningar. Men det går inte att komma ifrån att de ekonomiska förutsättningarna har en stor betydelse när det gäller familjeplaneringen. Centerpartiet har föreslagit att garantinivån ska höjas från nuvarande nivå på 60 kr om dagen till 200 kr om dagen. En höjning av garantinivån inom föräldraförsäkringen skulle på ett avsevärt sätt förbättra situationen för de sämst ställda barnfamiljerna. Fru talman! Centerpartiet värnar om barnfamiljernas valfrihet vad gäller möjligheterna till val av barnomsorg och föräldraledighet. För Centerpartiet handlar det om att ge möjligheter för många olika typer av familjer och familjebildningar att själva forma sin vardag efter sina egna förutsättningar. Det leder till en ökad trygghet och livskvalitet. Den beräknade kostnaden för förlängningen av föräldraledigheten, 1 miljard kronor, kan på ett mer sympatiskt och för föräldrarnas självbestämmande bättre sätt användas genom att införa det av Centerpartiet föreslagna barnomsorgskontot. Barnomsorgskontot finansieras genom att dels avstå från att förlänga föräldraledigheten med 30 dagar, dels riva upp det beslut om en maxtaxa inom barnomsorgen som riksdagen tidigare har fattat beslut om. Fru talman! Den nya förmånsnivån som regeringen föreslår i propositionen ska möjliggöra för föräldrar att ta ut en åttondels förmån från föräldraförsäkringen. Det är lovvärt att regeringen försöker att öka möjligheterna för föräldrar att vara mer tillsammans med sina barn, men tyvärr innebär den föreslagna förändringen en väldigt liten förbättring för dem som behöver det mest. Förändringen medför en ökad administrativ belastning för både företag och försäkringskassans handläggare. I stället bör man söka åstadkomma ett ökat konsumtionsutrymme för föräldrarna, vilket medför att föräldrarna även kan välja hur detta utrymme ska disponeras. Det ökade konsumtionsutrymmet bör i första hand riktas mot låg och medelinkomsttagarna. Fru talman! Det är av stor vikt att det finns möjlighet för föräldrar att aktivt delta i och bidra till skolans verksamhet. Detta visar inte minst den senaste tidens debatt om skolan som en trygg arbetsplats för eleverna. Med fler vuxna som aktivt deltar i skolans verksamhet förbättras förutsättningarna för skolan att lyckas med sitt uppdrag, dvs. att ge barn och ungdomar lust att lära. Kontaktdagarna har en stor roll i detta arbete, men de är även förknippade med vissa problem. Erfarenheterna av när och på vilket sätt uttag av kontaktdagar sker är inte enbart positiva. Därför vill vi i Centerpartiet att det ska utredas om det är just genom kontaktdagar som föräldrars delaktighet och närvaro i skolan förbättras. Fru talman! Den föreslagna förändringen i frågan om förläggning av delledighet slår olika mot olika typer av företag beroende på företagens verksamhet och storlek. Detta kan i förlängningen leda till stora gränsdragningsproblem vad gäller bedömningen av vad som kan sägas utgöra en allvarlig störning. Det föreligger en uppenbar risk att den föreslagna förändringen kommer att drabba små och medelstora företag i större utsträckning än större företag. Centerpartiet anser att möjligheterna till samvaro mellan föräldrar och barn är viktiga både för barn och föräldrar. Däremot är det inte önskvärt att dessa möjligheter kan komma att inskränkas av en lagstiftning som i förlängningen kan komma att missgynna arbetslösa småbarnsföräldrars möjligheter att delta på arbetsmarknaden. Risken finns att företagare undviker att anställa småbarnsföräldrar på grund av denna förändring i lagstiftningen. Det är tveksamt om den av regeringen föreslagna förändringens positiva effekter avseende valfrihet för arbetstagaren står i relation till de inskränkningar som detta medför för i första hand små och mindre företag. Det är därför önskvärt att denna förändring inte genomförs nu, utan att den kopplas till den utredning som tillsatts med anledning av översynen av arbetstidslagen, semesterlagen och övrig ledighetslagstiftning.
Fru talman! Vi talar om vikten av att förenkla för företagare och att det ska vara enkelt att vara förälder. De regler som vi har nu är snåriga, och nu föreslås fler snåriga regler som försvårar för företagen, fördyrar och gör det hela mer komplicerat. Samtidigt talar Birgitta Carlsson om kontaktdagarnas betydelse. Vi vet ju att kontaktdagarna inte bara är positiva. Jag skulle gärna vilja att Birgitta Carlsson förtydligade sig när det gäller varför kontaktdagarna är så viktiga som institut. Det finns väl andra sätt att öka deltagandet i skolan för föräldrarna? Ingår det inte i föräldraskapet att delta aktivt i sina barns utbildning?
Fru talman! Jag förstod inte riktigt Cecilia Magnussons fråga. Vi vet om att dagarna inte alltid används till det de ska. Det är därför som vi föreslår att man ska utreda om det är det bästa sättet att använda sig av kontaktdagar för att öka kontakterna mellan familjen och skolan. Det råder inget som helst tvivel om att det samarbetet är oerhört viktigt, dvs. att föräldrarna tar ett aktivt ansvar även för sina barns skolgång. Det är lättare om det finns en god och regelbunden kontakt med personalen i skolan, för att ha ett bra samspel tillsammans med dem som finns kring det egna barnet.
Fru talman! Vi är helt överens om att det är viktigt att man som förälder ska ha en god och regelbunden kontakt med sitt barns skola. Men får man det enbart med hjälp av kontaktdagar? Birgitta Carlsson och Centerpartiet påtalar ju de brister och negativa effekter som kontaktdagar har, och ändå tycker Centerpartiet att frågan ska utredas. Jag tycker inte att det är ett bra sätt. Det finns andra möjligheter att vara ledig för att engagera sig i sitt barns skolgång. Jag undrar varför Centerpartiet kräver att kontaktdagarna ska utredas, när man vet att de är negativa ur så många aspekter. Vad är det som är så positivt med just kontaktdagarna att de ska utredas?
Fru talman! Jag har haft kontakt både med föräldrar och lärare. Det råder inget som helst tvivel om att när kontaktdagarna drogs in - ett förslag som vi stod bakom - minskade föräldrarnas deltagande i skolarbetet enormt. Man måste verkligen kontrollera och se vad som går att göra för att stödja och uppmuntra föräldrar att ta större del i skolarbetet. Det är oerhört viktigt att barn och ungdomar får en bra start i livet. En bra start i livet tror jag att de kan få om man på olika sätt hjälper och stöder dem och ser till att de, som jag nämnde tidigare, får en lust att lära och lära för livet. Det är väldigt viktigt att de får nytta av skolgången. Det är lite för många elever i dag som inte använder tiden i grundskolan på rätt sätt, utan de får nästan gå direkt från grundskola till ytterligare utbildning som de borde ha kunnat inhämta under sin tid i grundskolan.

Fru talman! Två grundläggande saker att hantera i en bra familjepolitik är för det första hur kvinnor och män ska ha så goda förutsättningar som möjligt att ta ansvar för familjen och barnen och för det andra hur det ska kunna ske på ett sådant sätt att det går att förena yrkesliv och familjeliv.

Det är viktigt att det finns olika former av barnomsorg. Den moderna barnomsorgen ska ge utrymme för en ny pedagogisk utveckling och olika former av tjänster anpassade efter den enskilda familjens behov. Avgifterna i barnomsorgen bör vara enhetliga och ligga på en nivå som inte av ekonomiska skäl hindrar föräldrarna från att utnyttja dem. Fru talman! I den proposition som ligger bakom betänkandet finns en hel del bra förslag. Vi är positiva till de förslag som handlar om en ökad flexibilitet. Att andra än fadern eller modern ska kunna få rätt till tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse är välkommet, likaså att föräldrapengen vid barns sjukdom ska kunna uppbäras av en närstående i stället för av föräldrarna. Ett återinförande av kontaktdagarna, som avskaffades på förslag av den socialdemokratiska regeringen 1995, är även det ett välkommet steg mot ökad flexibilitet. Ett förbättrat försäkringsskydd vid spädbarnsdöd är något som vi har eftersträvat från vår sida och som framför allt Karin Pilsäter har motionerat om flera gånger förut. Vi är förstås glada över att det finns med i förslaget. En ny förmånsnivå med en åttondels ersättning i föräldraförsäkringen och ledighet samt ändrade regler för förkortad arbetstid ger också sammantaget en ökad valfrihet för föräldrarna och ger dem därmed mer möjlighet att vara tillsammans med sina barn. Men det finns också förslag som inte är lika bra. Vi har tidigare, tillsammans med de andra borgerliga partierna, kritiserat det paket som den socialdemokratiska familjepolitiken får anses innebära, med bl.a. Vi vill se en familjepolitisk reform i vårt land som innehåller ett antal viktiga delar. En sådan del är en skattesänkning för barnfamiljer, där man tar hänsyn till att det förstås är en större ekonomisk börda - inte annars, hoppas jag - att ta hand om fler personer än färre personer. Att man får en avdragsrätt för styrkta omsorgskostnader ingår också i den skattepolitik vi vill se för barnfamiljer. Ytterligare ett element som ingår i det gemensamma borgerliga alternativet till de socialdemokratiska reformerna är ett införande av barnkonto med flexibel användning under förskoleåren. Vi vill utveckla föräldraförsäkringen så att den gynnar både valfrihet och jämställdhet. Vi tycker att det är alldeles för få pappor som utnyttjar pappamånaden. Vi har under ett antal år förespråkat att under pappa och mammamånaden ha en högre ersättningsnivå än den som gäller för de övriga månaderna, i förhoppningen att detta ska verka lockande för papporna att vara med och ta sitt ansvar för barnen genom att åtminstone ta ut pappamånaden. Vi föreslår i årets motion och i reservationer till betänkandet, eftersom vi inte har fått gehör för detta, att man också skulle pröva under några år att höja taket i föräldraförsäkringen. Det är ett problem som finns och som behöver diskuteras i de olika socialförsäkringarna. Men föräldraförsäkringen skiljer sig ju från de övriga försäkringarna på det viset att den, till skillnad från detta att bli sjuk och arbetslös, innehåller ett betydande mått av valfrihet och därför kanske lättare spelar en roll för att stimulera olika typer av beteenden att ha ekonomiska incitament för detta. Vi har föreslagit men inte fått gehör för att man skulle pröva ett tak på 10 basbelopp i stället för de 71⁄2 som har gällt i de svenska socialförsäkringarna sedan mitten på 1950-talet. Det innebär att för dem som inte längre blir beroende av det minskar marginaleffekterna med så mycket som Vi vill, som jag nämnde för en stund sedan, ta hänsyn till försörjningsbördan. Fru talman! Jag och Folkpartiet står förstås bakom alla de reservationer vi har lämnat - det är flera stycken - till dagens betänkande.

Fru talman! Bo Könberg har tidigare i kammaren gjort sig känd som en stor flexibilitetskännare. I det här fallet vill jag också ställa frågan till Folkpartiet gällande kontaktdagarna. Det är en kontaktdag som nu föreslås. Vari ligger flexibiliteten i detta? Om man nu inför den är det ju så många andra negativa faktorer som kommer i stället. Varför skulle det vara högre flexibilitet att införa en kontaktdag än att göra andra insatser, t.ex. skattesänkningar? Då kommer jag in på min andra fråga, som gäller just försörjningsbördan. Bo Könberg och jag är ju eniga i väldigt mycket när det gäller skattepolitiken, men jag skulle ändå vilja fråga honom vad det är för fördel med skattereduktion jämfört med barnavdrag, som vi föreslår. Det skulle kännas väldigt skönt om Bo Könberg och Folkpartiet kunde ställa upp på vårt barnavdrag på 12 000 kr per barn och år, framför allt för barnfamiljerna. Varför ska det just vara skattereduktion?
Fru talman! Jo, flexibilitet är bra, och det är någonting som vi liberaler är för. Men det finns ju andra saker i livet än flexibilitet. I det här sammanhanget har vi länge tyckt att det är väldigt bra om så många föräldrar som möjligt deltar i kontakter med skola och förskola. Vi tyckte därför att det var synd då de togs bort. Vi tror att ett återinförande av dem, som nu föreslås i propositionen och som kanske blir kammarens beslut, skulle underlätta för föräldrarna att ha denna kontakt. Jag tycker närmast, fru talman, att det är snudd på självklart att om man inrättar kontaktdagar kommer vi att få se fler föräldrar som deltar än om man inte gör det. Sedan kan man ställa upp något annat värde mot detta. Vi har tyckt att det är ganska lätt att vara för det. Det har också spelat in att vi har haft svårt att se de oerhörda nackdelar i detta som jag har förstått av Cecilia Magnussons tidigare inlägg i dag att hon ser. Vi kanske får höra mer om det i nästa omgång. Den andra frågan gällde försörjningsbördan och hur man tar hänsyn till den. Det är rätt, som Cecilia Magnusson säger, att vi från både Folkpartiets och Moderaternas sida har pekat på att försörjningsbördan borde vägas in när vi fastställer skatten - skatt efter bärkraft. Vi borde ha med det faktum om man har fyra barn eller noll barn. Den teknik vi har valt har vi tyckt vara den enklast möjliga. I stället för att ha barnbidrag som skickas ut på postgirot med x kronor i månaden, får man dra av x kronor i månaden från den skattebörda man har. Om vi försöker se det framför oss, är det kanske allra lättast att se att det finns en skattetabell för dem med noll barn, en för dem med ett barn, två barn och tre barn, eller vad det nu kan vara. Om jag ska tillägga något argument för denna mycket enkla regel i stället för avdragstanken, som Moderaterna har, är det förstås att det blir lika över hela landet. Det blir det inte om man har ett avdrag på kommunalskatten.
Fru talman! Det är intressant att höra detta, framför allt om skattereduktionen kontra avdraget. Jag vill ändå gärna påpeka att det skulle vara väldigt skönt om vi på den borgerliga kanten kunde enas. Jag vet att vi är flera partier i detta. Men jag tror att vi skulle ha en mycket större möjlighet om vi kunde resonera vidare om de teknikaliteterna. Jag tycker till skillnad mot Bo Könberg att föräldraansvaret är väldigt viktigt. Det är inte samhällets uppgift att efterleva eller se till att föräldraansvaret sköts, som man faktiskt talar om när det gäller kontaktdagar. Om man gav föräldrarna möjligheter att själva bestämma om de kan ta en dag ledig, och de har råd till det via en skattesänkning, skulle de ändå ta ledigt och engagera sig i sina barns skola. Jag tror inte att effekten blir tillräckligt stor med att införa en kontaktdag. Det blir svåradministrerat och svårare för företagen. Jag skulle föredra att man väljer en annan väg.
Fru talman! Vi för gärna samtal med alla och envar som vill diskutera våra idéer. Vi är fullt beredda att ta intryck av andras tankar om de är kloka och förståndiga. Om man ser till den fråga som just nu har väckts, dvs. om hänsyn till försörjningsbördan ska tas genom skattereduktion lika för alla eller genom en avdragsrätt mot kommunalbeskattningen, har jag haft svårt att se argumenten för den moderata ståndpunkten. Den har funnits ett antal år, och jag har haft tillfälle att fundera någon gång på den och även diskutera den med moderater. Jag har inte blivit så där väldigt övertygad om den stora poängen med detta, annat än möjligen att ordet avdrag kanske låter enklare än reduktion. Jag kan medge att ordet avdrag på ett och annat torgmöte gör sig bättre än ordet reduktion. Till sist frågan om kontaktdagarna. Jag har inte så mer att tillägga annat än att jag är beredd att sätta en slant på, om Cecilia vill sätta emot, att om man inför kontaktdagar kommer vi att få fler som utnyttjar dem än om vi inte har dem. Svårare än så tror jag inte att det är.
Fru talman! Jag vill yrka bifall till förslaget till riksdagsbeslut i betänkandet och motionerna Sf13 och För oss socialdemokrater är det familjepolitiska stödet en av grundpelarna i vår generella välfärdspolitik. Vi har som mål att minska de ekonomiska skillnaderna mellan familjer med barn och familjer utan barn. Vi vill även att familjepolitiken ska stödja föräldrarnas möjligheter att kombinera arbete med föräldraskap, motivera papporna att ta aktiv del och på så vis öka jämställdheten. Betänkandet behandlar propositionen om föräldraförsäkring och föräldraledighet. Vi har hört några av punkterna, men jag kommer att repetera dem ändå. Vi förlänger perioden med föräldrapenning till 13 månader, och då med sjukpenninggrundande inkomst den 13 månaden. Två månader kommer nu att reserveras för papporna respektive mammorna. Föräldrapenningen kan tas ut i enstaka timmar. Man kan alltså arbeta sju timmar en dag och kan få en större flexibilitet. De tio pappadagarna kan tas ut av någon annan. Om föräldern själv blir sjuk när barnen är sjuka ska någon annan kunna ta ut den tillfälliga föräldrapenningen. Vi har här också hört om kontaktdagarna. Sex kontaktdagar införs. Det är en dag per år, och det gäller barn i åldern 6-11 år. Vi förbättrar skyddet vid spädbarnsdöd, och vi ökar inflytandet för den enskilde arbetstagaren över förläggningen av deltidsarbete. Föräldrarna ska alltså få bestämma mer om hur de vill förlägga sin arbetstid. Dessa förslag tillsammans med redan tidigare beslutade ändringar - höjning av barnbidrag, adoptionsbidrag och införandet av maxtaxa - ger rejäla förbättringar för barnfamiljerna framöver. Med tanke på rapporterna, bl.a. Välfärdsbokslutet, som visar att barnfamiljerna har varit förlorarna på 90-talet känns det bra att kunna presentera dessa förbättringar. Det gör det möjligt för båda föräldrarna att i ännu större utsträckning kunna förena arbete med familj. Det kommer förhoppningsvis också att underlätta för kvinnorna och männen att dela på ansvaret för barnen medan de är små. Slutligen ska det, som jag tidigare sagt, bli lättare för småbarnsföräldrar att ha inflytande över hur arbetstiden förläggs när de arbetar deltid på grund av små barn. Förslaget innebär att om arbetstagaren och arbetsgivaren inte kommer överens om hur arbetstiden ska förläggas vid förkortad arbetstid ska arbetsgivaren förlägga ledigheten på det sätt som arbetstagaren önskar. Det gäller med förbehållet att det ska ske under förutsättning att verksamheten hos arbetsgivaren kan ske utan påtaglig störning. Detta ökar också flexibilitet och valfrihet. Vi har här hört de olika partierna redovisa sina familjepolitiska förslag. Jag tror att det är den fjärde familjepolitiska debatten det senaste halvåret, så vi har haft stora möjligheter att diskutera de familjepolitiska frågorna. I de förslag som vi lägger fram i dag är vi eniga på många punkter. Det är viktigt att framhålla. Vi socialdemokrater avvisar förslagen om barnkontot och barnomsorgsavdragen. Visst får man kritisera vårt förslag. Det ligger i politikens arbete att vi kritiserar varandras förslag. Vi socialdemokrater avvisar förslagen därför att vi föredrar maxtaxan. Vi anser att den stärker den generella välfärden och motverkar marginaleffekter. Vi ska inte ta debatten om den generella välfärden och maxtaxan en gång till. Jag vill dock säga något om den rent principiellt. Vi får mycket kritik för att den gynnar högavlönade. De som har hög lön betalar hög skatt. Ska de dessutom betala höga avgifter tror jag att många upplever att de får betala två gånger. Här tror jag att flera av oss rent principiellt är eniga. De som tjänar väldigt mycket betalar mer än de får tillbaka, och de som har lägre inkomster får tillbaka mer än vad de betalar. Det här kritiseras ibland som rundgång i systemet. Vi ser det som en fördelningspolitik. Det har kommit fram en del intressanta saker. Jag vill när det gäller just maxtaxan rikta mig till Bo Könberg. Den ligger nära 1 200 kr. Ni föreslår en enhetstaxa som ligger ungefär lika. Ni för ett resonemang i motionen om att lokala beslut ska fattas lokalt. Vi har diskuterat det kommunala självstyret tidigare i olika frågor. Jag blir lite nyfiken på vari skillnaden ligger. Jag tycker att det är intressant. Jag skulle vilja ställa en fråga till Cecilia Magnusson. Ni är oerhört positiva till flexibilitet och valfrihet. Varför säger ni då nej till att föräldrarna ska få bestämma hur de vill förlägga sin arbetstid? Jag stannar där.

Fru talman! Jag håller med fru Mariann Ytterberg om att vi inte ska ha ytterligare en debatt om maxtaxan på dagis - även om det är ett förslag som man skulle önska att vi slapp se infört. Jag vet att det kommer att innebära ökade kostnader för väldigt många kommuner, i alla fall hemma i mitt gamla län Skaraborg. Där vet jag flera kommuner som drabbas. Jag glömde att nämna i mitt huvudanförande att det är många av dessa förslag i det här betänkandet som vi också är positiva till. Det är rätt, som också Mariann Ytterberg sade. Men det är ett förslag som vi har svårt att riktigt acceptera. Det är det här förslaget om att pappan ska få två månader. Det är inte fel att pappan får två månader. Jag har själv tre döttrar. Innan min äldsta dotter, som nu är 35 år, hade fyllt ett år hade min man haft henne i mer än en månad trots att det inte fanns pappamånad på den tiden. Det intresset kan man ha i familjen ändå. Jag tycker inte att vi här uppifrån ska bestämma hur föräldrar väljer att ta ut sin ledighet. Jag vet att det är viktigt för många pappor att det finns en lag om det. De har kanske inte möjlighet att få den här ledigheten annars. Men vi har också många pappor som är egenföretagare som inte har möjlighet att ta ut den här tiden. Då känns det väldigt orättvist mot dessa barn att de inte får möjlighet att ha någon förälder hos sig under lika lång tid för att vi ska ha ett så stelbent system.
Fru talman! Jag kan förstå de här synpunkterna, och jag har hört dem tidigare. Vi har ändå valt att göra det här eftersom vi tror att det ger så många andra positiva påverkansmöjligheter. Precis som Birgitta Carlsson tog upp i sitt anförande är många män utsatta för en press. Man kanske också förlöjligar detta att gå hemma och vara pappaledig. När vi har den här lagstiftningen kan vi stärka detta.
Fru talman! Det borde ändå ges en möjlighet, tycker jag, i de familjer där pappan inte kan ta ut ledighet. Den som har ett eget företag och som har satsat stora pengar i det har inte alltid möjlighet att anställa någon annan under denna tid. Vissa företag kan inte stå stilla bara för att pappan kanske skulle vilja ta ut den här ledigheten. Det finns också en annan del i detta där jag är förvånad över att det inte har kommit förslag. Det gäller den här garantiersättningen. Den gäller alla de som skaffar barn utan att ha haft möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. De får 60 kr om dagen att leva på. Det är en reform som har gällt väldigt länge, och jag är mycket förvånad över att det inte har kommit ett förslag om förändringar på detta område, ett förslag om en höjning av den här nivån, något som vi nu är överens om att genomföra mellan de fyra borgerliga partierna. Vi har ju motionerat om det flera gånger från vårt parti. Vi föreslår 200 kr om dagen i stället så att man ska ha en rimlig chans att leva på den inkomst som man ändå får. Det finns personer som egentligen har samma förutsättningar men där den ena kvinnan har haft oturen att inte komma in på arbetsmarknaden och genom detta enbart får 60 kr om dagen. En som kanske har samma utbildning får en helt annan ersättning. Vi ser en orättvisa i det systemet.
Fru talman! Den frågan ska jag be att få lämna över till vår minister som kommer lite senare om det går bra.

Fru talman! Jag vill säga något om det här med kritik mot den rådande ordningen och att man inte får ha någon sådan. Jag ska läsa upp ett exempel från tidigare nämnda TCO-tidning: Borgerligheten har så genom sin avdragspolitik reducerat barnen till en restpost i den förenklade självdeklarationen. Det tycker jag inte är en diskussionsnivå som är särskilt konstruktiv. Därför står jag fast vid den kritik som jag förut framställt. Jag tycker att debattnivån är något låg. Jag skulle vilja fråga Mariann Ytterberg angående jämställdheten och hur den påverkas om man tittar på förändringarna i föräldraledighetslagen. Det finns ju många som är rädda och oroliga för att kvinnors ställning på arbetsmarknaden - och småbarnsföräldrars - ska urholkas alltmer på grund av de regler som ni nu föreslår. Det är därför jag och Moderata samlingspartiet inte står bakom förslaget om arbetstagares rätt att bestämma över ledigheten och förläggningen av arbetstiden. Det är inte politiker som ska bestämma. Det är upp till arbetsmarknadens parter.
Fru talman! Då måste jag ställa en följdfråga. Jag kan förstå det här resonemanget. Centern har också framfört det. Men hur kan ni då ställa er bakom att småbarnsföräldrarna ska vara tjänstlediga i tre år och få komma tillbaka till samma jobb? Det måste bli samma problem en gång till.
Fru talman! Till skillnad från Mariann Ytterberg svarar jag på de frågor jag får. När det gäller ledigheten i tre år vill jag säga att det är så att man i undersökningar och annat har sett att barn behöver en större anknytning till hemmet under de tre första åren och att man ska uppmuntra detta. Runtom i Europa, i de andra europeiska länderna, har man sådana regler av olika slag. Man har skattereduktion, som Bo Könberg föreslår. Man har skatteavdragsregler. Man tar hänsyn till försörjningsbördan - framför allt under de första tre åren så att det ska gå att vara hemma och i större utsträckning ta hand om barnen. Jag vill gärna ha svar min på fråga om jämställdhetsaspekten. Dessutom vill jag poängtera det lite lustiga i att Mariann Ytterberg talar om att det är så roligt att vi är eniga. Den enda gång vi kan vara eniga i kammaren är när ett förslag är socialdemokratiskt. De tio pappadagarna har vi haft uppe och debatterat i tre år. Det har funnits förslag. Socialdemokrater, vänsterpartister och andra har kunnat rösta på förslaget. Men då har det varit fy. Man har motarbetat det. Nu är det ett socialdemokratiskt förslag, och till skillnad från er gör vi faktiskt så att när det kommer ett bra förslag röstar vi för det.
Fru talman! Jag kommer ihåg att i den förra debatten sade Bo Könberg att det krävs två för att dansa tango. Då skulle jag vilja säga att det krävs två för att vara eniga. Vem som är enig med vem kan vara intressant att diskutera. Men vi har ju faktiskt flera punkter där vi tycker likadant.
Fru talman! Jag fick frågan om det här med maxtaxa och enhetstaxa. Det var en antydan om att Folkpartiet är för det här med enhetstaxa, och det är alldeles rätt. Vi har i många år drivit uppfattningen att vi inte ska använda avgifterna för att åstadkomma fördelningspolitik i landet utan i huvudsak använda skattesystemet. Vi har pratat lite grann om skatt efter bärkraft tidigare i dag. Därför var det förstås med viss förvåning, och också visst intresse, vi noterade den snabba omsvängning som socialdemokraterna gjorde mitt under brinnande valrörelse 1998. Från att i åratal ha varit negativa till mer enhetliga dagistaxor var man nu för maxtaxor som dessutom skulle bestämmas på riksnivå och se likadana ut över hela landet. Vi har ju från vår sida tyckt att man inte skulle bestämma det på riksnivå och att de inte behövde se exakt likadana ut över hela Sverige. Däremot fortsätter förstås våra kommunpolitiker att arbeta för enhetligare taxor ute i landet. Om de hade fått hjälp av socialdemokrater hade det förstås kunnat genomföras på många håll i landet. Det som ändå var bra med socialdemokraternas ställningstagande var ju att frågan om marginaleffekter uppenbarligen hade fått en annan behandling inom socialdemokratin än under många decennier tidigare. Det var förstås något att berömma. Det som har förvånat mig någon gång är att detta inte har slagit igenom i fråga om bostadsbidragen. Vi har väckt förslag flera år här i kammaren om att man ska försöka växla - det går inte att göra blixtsnabbt men man kan göra det successivt - från de selektiva bostadsbidragen till de mer generella barnbidragen. Där har vi hittills inte fått stöd från socialdemokratiskt håll. Skulle man minska den grupp som får bostadsbidrag kommer också deras marginaleffekter att minska med 20 % för varje familj.
Fru talman! Tack för svaret! Självklart blir man nyfiken när det är två förslag som ligger så nära varandra. Marginaleffekter är också någonting som vi har diskuterat tidigare här i kammaren, även vi. Gabriel Romanus har nyligen lämnat den här stora familjepolitiska utredningen. Han har haft som uppdrag att se över marginaleffekter. Vi får jobba vidare med den för den har inte kommit än.
Fru talman! Den proposition som ligger till grund för det betänkande om föräldraförsäkringen och föräldraledigheten som vi diskuterar innehåller flera bra förslag. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att det inte innehåller något dåligt förslag utan är en bit på väg för att underlätta för kvinnor och män att kombinera förvärvsarbete med skötsel av små barn. Det blir ju inte sämre av att förslagen i propositionen har utarbetats i samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kontaktdagarna, som varit borta ett slag, kommer på allmän begäran tillbaka. Det är inte så många som kanske skulle önskas men så många som ekonomin tål i dag. Precis som namnet säger handlar det om kontakt, dvs. kontakt mellan föräldrar och de ställen där barnen befinner sig på dagtid. Eftersom föräldrarna lämnar och hämtar sina barn på förskolan finns där redan en naturlig och etablerad kontakt. Förslaget om återinförande av kontaktdagarna ska därför underlätta för föräldrar med barn i den lägre skolåldern att upprätta och hålla en kontakt med skolan. Ett annat viktigt förslag är det om de s.k. pappadagarna och möjligheten för någon annan att vara med som stöd under förlossningen och de första dagarna hemma. Det är också viktigt att förslaget blir så flexibelt att det inte krävs att pappan ska avstå från dessa dagar om han t.ex. är belagd med besöksförbud eller något liknande. En viktig del i målet om jämställdhet mellan kvinnor och män handlar om delat ansvar för hem och barn. Föräldraförsäkringen är en viktig del i detta mål. I dag tar papporna endast ut 12 % av den ledigheten. Den förklaring som många ger till detta är att mannens inkomstbortfall blir högre och att familjeekonomin inte kan bära detta. Genom att höja taket i föräldraförsäkringen från sju och ett halvt basbelopp till tio basbelopp skulle detta skäl bli mindre giltigt. Omkring en miljon människor har en inkomst över sju och ett halvt basbelopp, vilket innebär att de inte kompenseras fullt ut i föräldraförsäkringen. Inför budgetförhandlingarna har vi därför lyft fram höjda tak som något som vi vill diskutera med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det känns därför extra glädjande att i dagens Göteborgs-Posten kunna läsa att statsrådet Thalén vill samma sak. Förslagen i propositionen har, som jag sade tidigare, utarbetats i samråd mellan s, v och mp, och den majoriteten föreslår att föräldraförsäkringen utökas med ytterligare en kvoterad månad. Av de 360 dagar som föräldraförsäkringen utgör är 8 % öronmärkta för mamman eller pappan. I verkligheten innebär det att pappornas frivilliga uttag av föräldraledigheten endast är 4 % utöver den öronmärkta månaden. Utökningen av föräldraförsäkringen med en kvoterad månad innebär att vi utökar öronmärkningen till ca Fru talman! I debattartikeln i Göteborgs-Posten i dag berättar statsrådet Thalén att hon även vill diskutera garantinivån i föräldraförsäkringen med Vänsterpartiet redan i vårens budget. Även på denna punkt har vi gemensamma intressen. I det förhandlingsunderlag som vi har lämnat in finns höjd garantinivå - från 60 kr till 120 kr - med. Garantinivån inom föräldraförsäkringen har legat på samma nivå, 60 kr per dag, sedan 1986. I reala termer har de 60 kronorna sjunkit med ca 38 % till 37 kr. Detta är en nivå som är omöjlig att leva på, vilket ökar både socialbidragsberoendet och i många fall kvinnors ekonomiska beroende av män. Vi menar att en höjning av garantibeloppet till 120 kr är en första nödvändig åtgärd riktad till föräldrar som inte haft någon möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden eller till dem som vill studera och bilda familj. På sikt måste förstås nivån höjas ytterligare. Men låt oss börja med att diskutera höjningen till 120 kr per dag och se till att det går igenom. Det är bra att Ingela Thalén och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är överens om att vi ska höja taket i föräldraförsäkringen till tio basbelopp och stärka golvet genom att höja garantinivån till 120 kr. När vi, eller åtminstone jag, ändå står här och diskuterar vad vi skulle vilja göra i vårens förhandlingar, vill jag resa ytterligare ett förslag på föräldraförsäkringens område som vi också reser i förhandlingarna. För att få sin föräldrapenning baserad på sjukpenninggrundande inkomst krävs att föräldern har arbetat i minst 240 dagar, som är åtta månader, innan barnet föds. Denna regel finns dock bara för de första sex månaderna med föräldrapenning. Därefter, alltså för de sex senare månaderna, finns inte den här 240 dagarsregeln om arbete. Det innebär att regeln slår extra hårt mot kvinnor, eftersom det oftast är kvinnor som är hemma den första tiden med barnet. Syftet med 240-dagarsregeln var att föräldraförsäkringen inte skulle utnyttjas. Kvinnan skulle inte kunna skaffa arbete under en kort period för att därefter erhålla föräldrapenning. I dag är den regeln omodern och missgynnar kvinnor, med hänsyn till den flexibla arbetsmarknaden med korta vikariat där kvinnor i högre grad än män befinner sig. Den är också förlegad i förhållande till att socialförsäkringen numera är uppdelad i en bostadsbaserad och en inkomstbaserad del och att kvalifikationsnivåerna därmed sänktes för de övriga delarna i socialförsäkringen. Den är ännu mer förlegad med tanke på att vi i dag skulle behöva både kvinnor och män som utnyttjar försäkringen, eftersom vi har en situation där det föds få barn. Det är den lägsta nivån som uppmätts i Sverige. Riksförsäkringsverkets rapport Båda blir bäst visar att det bl.a. är faktorer som ålder och studier som avgör om man skaffar barn. Att höja garantinivån, höja taket i föräldraförsäkringen och slopa 240 dagarsregeln kan vara några incitament till att unga ska tordas sätta barn till världen. Undersökningar visar att en av de grupper som skjuter upp barnafödandet mest är de som har studerat, fått arbete men inte hunnit arbeta i åtta månader. Att slopa 240 dagarsregeln skulle hjälpa dessa människor att våga bli föräldrar just då. Det skulle anpassa föräldraförsäkringen till resten av socialförsäkringen och göra den mer jämställd. Jag hoppas att statsrådet Thalén och jag kan göra gemensam sak även i denna fråga och se till att den blir föremål för de pågående förhandlingarna. Fru talman! Vänsterpartiet står bakom förslaget i betänkandet SfU10.

Fru talman! Jag blev lite förvånad över det här med kontaktdagarna. Inte kan väl Ulla Hoffmann mena att mötet i dörren kan ersätta en kontaktdag på dagis. Jag tycker just att det här med att man befinner sig på dagis, ser barnens lek och deras möjligheter till kontakt med andra barn och hur de fungerar tillsammans är väldigt viktigt för föräldrarna. Det är också viktigt att lära känna personalen på ett bättre sätt än man gör när man träffar den vid hämtning och lämning på dagis. Jag tycker att de år som vi lägger till är en väldigt viktig del av kontaktdagarna.
Fru talman! Jag skulle vilja säga att det är lite väl överdrivet att tala om ett möte vid dörren på dagis. Jag har tre barn och har aldrig lämnat dem vid dörren och gått därifrån. Nog har jag haft kontakt med personalen, hjälpt barnen att klä av sig, sett till att det har blivit en bra start osv. Vi tycker att vi i dagsläget med den ekonomi som vi har kan bygga ut kontaktdagarna på det sätt som vi gör nu. Var man inte ens en gång möter någon vid dörren är faktiskt i skolan. Barnen går ju oftast själva eller åker skolskjuts till skolan. Vi tycker därför att det är bra att vi kan införa de här dagarna från att barnen är sex år till det år som de fyller elva. Förhoppningsvis kan man så småningom utöka de här dagarna, men i dagsläget ser det ut så här, och det är bättre än ingenting.
Fru talman! Ja, det är bättre än ingenting. Det tycker jag också. Naturligtvis är det det. Men jag tycker att det är så viktigt med de här första åren och tiden på förskolan. Det är viktigt för föräldrarna att veta vad som händer med deras barn. Jag tycker att det hade varit bättre att flytta det här nedåt i åldrarna om man nu bara hade kunnat åstadkomma pengar till detta, men det fanns ju pengar till en hel del annat. Jag undrar om det inte hade varit att föredra ändå att de små barnen hade fått det här. Jag förstår mycket väl att man inte lämnar barnen vid dörren. Jag har lämnat barn på dagis själv, och jag lämnade dem inte vid dörren. Men vårt önskemål är ändå just att man ska få en lite djupare kontakt med dagisverksamheten, barnens förskola.
Fru talman! Det är bra att Fanny Rizell i alla fall säger att det är en bit på väg, att det är bättre med dessa kontaktdagar än inga kontaktdagar alls. Jag hoppas också att vi ska kunna utöka det, eftersom jag tillhörde dem som tyckte att det var synd att vi tog bort dem. Men om man ska prioritera så menar jag utifrån min egen erfarenhet att jag hade mer kontakt med personalen på dagis än vad jag hade med skolan när barnen väl började där. Därför tycker jag att det är bra att vi börjar här och hoppas att vi kan bygga ut detta.
Fru talman! Att gå in och toppstyra och visa att vi vet bäst, tycker jag känns väldigt tråkigt. Jag ser ingen rättvisa i detta för de familjer där pappan eller mamman inte har möjlighet att ta ut sin föräldraledighet därför att man styr att det ska vara pappan eller mamman som tar ut dessa två månader. Jag ser ingen valfrihet och inget självbestämmande i detta. Jag tror att familjen själv kan bestämma vem som ska ta ut föräldraledigheten. Jag tycker att det känns som ett stort misslyckande att vi ska gå in och toppstyra detta här uppifrån på det sättet. Jag tycker att vi har visat på möjligheten genom att införa en pappamånad, och jag tycker att vi skulle ha begränsat oss till det. Jag menar givetvis att pappan ska ta ut ledighet, och han kan ta ut mer ledighet än så. Men vi ska inte alltid bestämma allting här uppifrån.
Fru talman! Jag delar Birgitta Carlssons uppfattning att möjligheten finns för pappan att dela föräldraledigheten fullt ut med mamman. Och det är ju på grund av att vi vill någonting mer än att papporna ska överlämna hela föräldraledigheten till mammorna, vilket de i stor utsträckning har gjort, som vi sade att vi skulle börja med att kvotera en månad. Nu kvoterar vi inte ytterligare en månad inom rådande föräldraförsäkring, alltså inom de 360 dagarna, utan vi lägger till ytterligare en månad och kvoterar den till mamman eller pappan och säger att vi med detta vill tala om att det finns ett värde i att pappor är hemma tillsammans med sina barn och vårdar dem. Som jag sade i mitt anförande så är 8 % av de 360 dagar som finns i dag öronmärkta till mamman eller pappan. Det innebär att det frivilliga uttaget utöver det inte blir mer än 4 %. Och nog behöver man vara hemma med sitt lilla barn mer än 4 % av föräldraledigheten för att kunna skapa denna kontakt och för att kunna vara med och ge en annan förebild än den som skapas när pappan inte finns närvarande hemma.
Fru talman! Jag vill ändå än en gång understryka att jag tycker att det är oerhört viktigt att man ger valfrihet och låter föräldrarna själva bestämma hur de tar ut föräldraledigheten. Vi stöder inte förslaget om ytterligare en pappamånad, eftersom vi tycker att det hade varit viktigare att införa ett barnomsorgskonto där vi ger en mycket större frihet till familjen och till föräldrarna att själva bestämma hur de vill vara hemma och hur de vill förlägga sin arbetstid och utnyttja samhällets stöd genom att själva bestämma under barnets första år.
Fru talman! Valfrihet är ett bra begrepp. Den valfrihet som har funnits när det gäller föräldraledigheten har ju inte utnyttjats fullt ut, och det konstaterade Birgitta Carlsson också. Jag tycker också att det är viktigt att föräldrarna får bestämma vad de ska göra. Men när det visar sig att papporna tar ut endast 4 % utöver den öronmärkta månaden så menar jag att det kanske inte finns någon riktig valfrihet i fråga om detta. Däremot tror jag att det finns en stor anledning till att papporna inte tar ut föräldraledigheten i större utsträckning, nämligen att det är attityder och beteende hos omgivningen som gör att det kan bli besvärligt för pappan. Och då är det viktigt att man t.ex. får information från försäkringskassan, barnmorskor och andra för att man ska kunna bedriva ett aktivt förändringsarbete just när det gäller att få papporna att ta ut en större del av föräldraledigheten.
Fru talman! Jag kan inte låta bli att anknyta till det senaste replikskiftet om pappamånaden. Innan man bestämde att pappan måste ta ut en månad så var det faktiskt ganska många pappor som tog ut föräldraledighet. Skillnaden mellan hur det är nu och när det var helt frivilligt är inte så stor. Med andra metoder, genom uppmuntran och genom att underlätta för företagen och arbetsgivarna att göra det lättare att ta ut föräldraledighet, så tror jag på föräldrarnas egna vilja, och jag hoppas att Ulla Hoffmann också gör det, att ta ut föräldraledighet. Om det fanns förutsättningar skulle papporna ta ut mer ledighet. Jag tror att det finns många andra vägar att gå än att specialmärka månader för den ena eller den andra föräldern. Mariann Ytterberg talade om dans och tango och anknöt till en tidigare debatt. Och nu märker jag att Ulla Hoffmann bjuder upp till en tango, och jag är inte den som tackar nej. Jag säger: Ja, Ulla Hoffmann, i reservation 10 finns ett förslag om att höja garantinivån och garantibeloppet. Ulla Hoffmann och hela Vänsterpartiet är välkomna att förena sig med oss andra och sätta press på regeringen att nu höja garantibeloppet i föräldraförsäkringen. Då kan vi ju med kraft se till att det här blir genomfört. Vi har ju redan förslag till detta, och vi hade det redan i den förra budgetdebatten. Så Ulla Hoffmann är välkommen att dansa tango och ställa upp på reservation 10.
Fru talman! Tyvärr måste jag göra Cecilia Magnusson väldigt besviken och tacka nej till dansen. Jag dansar inte tango över huvud taget. Däremot föredrar jag grekiska folkdanser, eftersom man där håller varandra på axlarna och dansar gemensamt alla i takt, kvinnor och män, flera stycken, t.ex. tre partier som tillsammans kan bilda majoritet. Cecilia Magnusson är också välkommen i den dansen. Vad jag förstår när jag läser reservation 10 med anledning av punkt 10 om garantinivån så har de borgerliga partierna inte bestämt sig för hur mycket de vill höja garantinivån. Och såvitt jag förstår så finns det också olika bud. Jag har från Birgitta Carlsson hört 200 kr. Kanske Cecilia Magnusson kan berätta hur mycket moderaterna skulle vilja höja garantinivån och samtidigt tala om på vilket sätt de tänker finansiera det.
Fru talman! Vad härligt att Ulla Hoffmann vill dansa grekisk ringdans. Vi är ju faktiskt sju partier i kammaren som tycker samma sak. Låt oss då ställa upp på den reservationen och fatta beslut om det så att riksdagen tillkännager detta för regeringen. Det är jättebra. Ulla Hoffmann känner väldigt väl till vilka nivåer som de borgerliga partierna har föreslagit tidigare. Men precis som andra partier tittar man på om man kan öka detta ytterligare. Någon av de tidigare debattörerna har faktiskt påtalat att när det gäller socialbidragsnivån så är inte ens 120 kr särskilt mycket att leva på, utan där ligger summan på 204 kr som lägsta nivå. Det är mycket att jobba för en sådan höjning. Men är vi sju partier som ställer upp på detta, så varför inte? Sedan skulle jag gärna vilja ha Ulla Hoffmanns kommentar om andra åtgärder för att öka pappornas uttag av pappamånaden. Det är ju ett faktum att trots att ministern har gått ut och lagt påbud till försäkringskassorna att entusiasmera och motivera papporna att ta ut fler pappadagar så har de inte gjort det. Man måste ta till andra metoder. Tycker inte Ulla Hoffmann det?
Fru talman! Kammarkamrater och åhörare!

Den här propositionen står socialdemokraterna, Ulla Hoffmann sade, men det syns ingenstans, varken i propositionen eller i betänkandet. Jag är tacksam att vi i statsrådet Thaléns insändare i Göteborgs-Posten fick stå med så att det syns. Det är bra. Samarbetet har inte skett alldeles utan hårt arbete. Vi har haft långa samtal t.ex. om de tio pappadagarna, där kruxet var bl.a. hur man ska göra med pappor som har besöksförbud. Vi gnuggade verkligen frågan om kontaktdagarna. I förhandlingarna kom vi till slut fram till något rätt bra men, som Cecilia Magnusson sade, tyvärr bara inom det rådande systemet. Nu har vi inte samma system, vi har ett annat system som vi hellre skulle vilja utveckla. Den här gången handlar det om det rådande systemet. Jag börjar med frågan om förlängning av föräldrapenningen, dvs. ytterligare en pappamånad som vi har talat så mycket om. Det har Miljöpartiet motionerat om. Det har sagts att det är alldeles för få pappor som använder sig av det här, så det är meningslöst. Ändå har det alldeles nyligen kommit en undersökning som visar att pappor är mera positiva till extra pappamånaden än vad mammorna är. Jag antar att jag får replik så ska jag säga mer om toppstyrning, för jag tycker inte att det handlar om det. Så har vi de tio s.k. pappadagarna vid barns födelse eller adoption. Vi ska äntligen få det här den 1 juli 2001. Det har dröjt för länge, tycker jag. Det blev en bra produkt till slut. Sedan slank det igenom en petitess som jag inte observerat. Jag var med och anmärkte på det i skrivningen. Så upptäckte jag till min förskräckelse att det på s. 14 står att papporna ska kunna vara hemma "för att närvara vid förlossningen, biträda i hemmet eller vårda barn". Att "biträda i hemmet" låter lite gammaldags och knepigt, så det vara lite synd att vi inte upptäckte att det slank igenom trots våra protester. Vi kanske kan göra om det senare. Sedan är det utvidgning av rätten till tillfällig föräldrapenning om föräldern skulle bli sjuk. Det är mycket bra att någon annan försäkrad kan träda in. Så har vi kontaktdagarna, som egentligen är ett återupprättande av något som vi hade före 1995, men tyvärr inte till samma nivå som det var då. Där har Miljöpartiet motionerat också. Vi vill arbeta vidare på att återställa kontaktdagarna till vad de var tidigare. Förbättrat skydd vid spädbarnsdöd är mycket bra. Vidare till frågan om möjligheten till delledighet vid förkortning av arbetstid och förslaget om en åttondelsförmån. Det kan vara bra att underlätta för föräldrar. Jag är farmor till ett barn vars föräldrar använder sig av delledigheten och flexibiliteten. Men lite måste jag ända beklaga med tanke på försäkringskassorna. Birgitta Carlsson har rätt där, att det blir lite snårigt. Det är en bra flexibilitet för föräldrarna, men någonting som vi verkligen måste kolla upp är hur försäkringskassorna klarar av det här, likaså företagen. Det är mycket som återstår. Vi har alltså världens bästa föräldraförsäkring, det måste jag faktiskt säga. Jag har skickat efter och läst på hur man har det på andra ställen i världen. Ändå kan vi säga att det är mycket som återstår. Vi måste höja barnafödandet eller öka barnadoptioner. På något vis måste vi bli flera. Vi måste fortsätta att jobba med garantidagarna. Jag tror att vi kan komma överens, om vi ska kalla det för dans eller annat, men jag tror att vi kommer att komma överens. Vi ska fortsätta att arbeta med det. Miljöpartiet vill också fortsätta att arbeta med utsatta grupper, ensamstående föräldrar med låga inkomster. Det är någonting som vi kommer att satsa på. Vi har välfärdsbokslutet, så där har vi mycket kunskap, och den nya utredning som heter Ur fattigdomsfällan, som vi noga ska studera. Trots att det är så pass bra vill Miljöpartiet fortsätta att kämpa för grundtrygghet på alla områden inom socialförsäkringen. Det vet ni alla, för det talar jag ofta om. En vacker dag kanske vi kan sätta oss ned och prata om grundtrygghet. Det kanske är det enda sättet till slut när alla kostnader stiger så i höjden. Men tills vi kommer till den vackra dagen vill Miljöpartiet försöka förbättra det försäkringssystem som vi har, med sin snårighet och dyra och svåra administration. En viktig sak är att kolla upp hur det går med försäkringskassorna och hur de klarar av det här. Tack!

Fru talman! Ärade ledamöter! Jag är tacksam för att vi i dag ännu en gång får möjlighet att debattera den svenska familjepolitiken. Jag ser fram emot att riksdagen med största sannolikhet kommer att fatta beslut om t.ex. en förlängning av föräldraförsäkringen. Jag har sagt det tidigare och gör det gärna igen: Jag är stolt över svensk familjepolitik. Jag har sett den växa fram och varit med och argumenterat för många av dess huvuddelar - barnomsorg, föräldraförsäkring och allmänna barnbidrag. Det har blivit allt tydligare, genom de numera intensiva kontakterna främst inom ramen för Europaunionen, och framstått ännu klarare att den modell vi har valt i många stycken är unik, inte bara var och en av delarna kanske utan den helhet som familjepolitiken representerar. Den är också synnerligen eftertraktad som idé och form i andra länder. Kerstin-Maria Stalin sade alldeles nyss att hon hade sökt och informerat sig om olika system i andra delar av världen eller Europa. Jag hade förmånen att vara i London på ett familjepolitiskt seminarium häromveckan där våra olika system jämfördes och beskrevs. Man kan säga att det i Storbritannien finns en rad åtgärder för familjer med låga inkomster eller ensamstående. Man har skatteavdrag, barnbidrag, bidrag för barnomsorg och en kortare föräldraledighet som delvis är betald genom föräldraförsäkringen. Skillnader mellan båda våra system är främst tre. Det är vår syn att män och kvinnor ses som individer också ur ett inkomstperspektiv, att vi utgår från barnets bästa när vi diskuterar och att vi har så stora generella inslag i våra system, inte behovsprövade. Därmed får vår familjepolitik en väldig tydlighet och en helhet. Den är enklare att förstå och billigare att administrera, den omfattar alla och underlättar arbete och studier. Nu talar man om ett antal steg också i Storbritannien för att förbättra och utveckla sin familjepolitik bl.a. genom att införa två veckors pappaledighet. Den proposition som vi nu diskuterar om föräldraförsäkring och föräldraledighet som regeringen har lagt fram innehåller en rad bra förslag. Jag tackar för de uppskattande orden som har sagts från samtliga som hitintills har yttrat sig i debatten. Det är klart att syftet är att förbättra för alla barnfamiljer. Utgångspunkten för förslaget är att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för barnfamiljerna och att stärka situationen för familjer med små barn och ensamstående föräldrar genom att ge mera tid och stöd för att man ska kunna se till barnets bästa. Vi vill också stärka jämställdheten och ge möjlighet att ha en bra flexibilitet som gör att föräldrarna kan styra över sina liv. På det här sättet fullföljer regeringen sina tidigare avsikter, och vi kommer att gå vidare i arbetet med att förbättra barnfamiljernas situation. Jag vill bara påminna om att vi tidigare i år har höjt barnbidrag och flerbostadstillägg på ett sätt som har skapat ett bra utrymme. Tidigare i diskussionen nämnde flera av er maxtaxan som ska införas under nästa år. Jag vill också tillägga att vi kommer att införa en allmän förskola från 4 år 2003 och en rätt för alla barn - även barn till arbetslösa föräldrar - att få en plats i förskolan. Vi tillför också väldigt mycket mer pengar för att förstärka kvaliteten i skola och i förskola, och det är naturligtvis en av de bärande delarna för att föräldrar ska kunna bygga upp en trygghet för sina barn. Det är det som är utgångspunkten. Tillsammans med stödet i studiemedelsreformen tillförs dessa områden åtskilliga miljarder, 9 miljarder till barnfamiljerna och 6 miljarder för studiemedelsreformen. Därmed ser vi verkligen till att ge unga människor som vill skaffa barn, unga människor som vill kombinera barn, familj, studier och arbete möjlighet att verkligen göra detta på ett bra sätt. Det ger också en tydlig familjepolitik. Jag vill tillägga att under den period som insatserna har börjat ge effekt och under den tid som vi har fattat dessa beslut har vi också drivit en konsekvent politik för att stärka barns rättigheter. Det var inte så längesedan som riksdagen diskuterade barn här och nu, dvs. de ytterligare stegen och strategin för att föra in barnkonventionen i samhället på dess olika nivåer. Tillsammans med familjepolitiken syftar allt detta till att man ska arbeta utifrån utgångspunkten hänsyn till barns bästa. Med anledning av den debatt som nu har förts och en del av de förslag som finns i motionerna vill jag säga att när vi diskuterar förändringar i föräldraförsäkringen måste vi komma ihåg vad syftet med försäkringen är. Det är att ge föräldrarna möjlighet att vara tillsammans med barnen, att kunna kombinera föräldraskap med arbete eller studier och på ett flexibelt sätt som passar den egna familjen kunna utnyttja försäkringen. Det finns en del förslag som handlar om att man ska använda föräldraförsäkringen till en del annat som jag inte tycker är riktigt genomtänkta. Vi ökar möjligheten att överlåta t.ex. den tillfälliga föräldraförsäkringen till andra än föräldrarna. I någon mening tummar vi redan där på föräldrarnas tid med barnen. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg syftet. När vi genomför förändringar, ökar flexibiliteten och användbarheten i både föräldraförsäkringen och den tillfälliga föräldrapenningen är det viktigt att vi har den här utgångspunkten. Jag tycker att dessa förändringar är mycket bra, därför att de är till för barnens och föräldrarnas skull. Jämställdhet är ett viktigt mål i familjepolitiken och att båda föräldrarna tar aktiv del i vård av barnen. Det är klart att det är viktigt att papporna får tid och möjlighet till en nära kontakt. Det fördes en diskussion alldeles nyss om pappamånaden och den förlängda månaden i föräldraförsäkringen som vi vill ska reserveras för antingen mamma eller pappa. Den är också ett stöd för papporna i deras förhållande till omgivningen, bland arbetskamrater och på arbetsplatser. Det är kanske också ett stöd i relationen mellan föräldrarna. Var och en får sin tid med barnen. Därför är den här delen av föräldraförsäkringen så viktig. Fru talman! Jag vill säga någonting om de inlägg som har gjorts tidigare, och jag utgår ifrån att jag får möjlighet att återkomma i replikskiftet. Det finns en sak som jag är lite konfunderad över. Det är inte så att jag hyser någon brist på respekt för förslaget som sådant. Cecilia Magnusson förespråkar skatteavdrag eller barnkonto. Sedan beskriver hon på vilket sätt det skulle vara bra för den enskilde föräldern eller ensamstående mamman i förhållande till detta med att betala skatt och tvingas ta emot bidrag. Det finns en länk i Cecilia Magnussons resonemang som jag inte riktigt förstår, eller också saknas den länken helt enkelt. Om man nu gör som moderaterna föreslår, vad händer med kommunens möjligheter att försörja med skola och förskola, försörja med andra nyttigheter som vi vet att familjepolitiken är beroende av för att det ska fungera i vardagen med föräldraskap och med barns uppväxt? Men, som sagt, vi har olika syn på hur man ska nå barnens bästa. Men någonstans här, Cecilia Magnusson, fattas det en liten del i argumentationen och den tycker jag bör komma fram för tydlighetens skull. Den socialdemokratiska politiken och regeringens förslag och den majoritet som står bakom har beskrivit en helhet som hänger ihop från den första till den sista delen. Det är viktigt att man har denna tydlighet i familjepolitiken. När det har förts resonemang om vad som kommer framöver har frågan ställts till mig om hur vi från regeringen kommer att ställa oss när det gäller kommande förändringar. Det är alldeles riktigt att vi har för avsikt att lyfta frågan om att höja taket i försäkringarna. Vi har också för avsikt att höja garantinivån. Det är viktigt att dessa förslag förs in i ett sammanhang och att de finansieras. Vi har inte för avsikt att finansiera dessa förändringar t.ex. genom att avstå från att införa maxtaxan som i sig är viktig för föräldrarna och för familjer att få tid för barnen och att klara en försörjning både på kort och lång sikt. Jag ska inte veckla in mig mera i maxtaxans övriga fördelar, nämligen att marginaleffekter och tröskeleffekter minskar, vilket är nyttigt. Det finns en långsiktig syn som åtminstone jag personligen har, även om det inte finns något beslut i det socialdemokratiska partiet eller i regeringen bakom den ståndpunkten. Enligt min uppfattning är maxtaxan ett första steg att på lång sikt åstadkomma en avgiftsfri förskola. Fru talman! Återigen: Jag är väldigt glad över det beslut som jag ser fram emot att riksdagen kommer att fatta. Jag vill också understryka att jag välkomnar och noterar de förändringar som utskottet har gjort i det förslag som regeringen har lagt fram för riksdagen.

Fru talman! Min fråga gäller garantibeloppet. Vi är fyra partier som har olika förslag. I reservationen har vi inte nämnt någon summa. Det betyder att det finns fyra partier som är väldigt förhandlingsvilliga. Jag har sett och hört att det inom socialdemokraterna finns en del ledamöter som också säger ja till ett höjt garantibelopp, och statsrådet har själv talat om det. Då är min enkla fråga: Varför är inte detta redan genomfört? Sedan har jag en fråga till och den gäller den nya förmånsnivån på en åttondel. Det fanns vissa betänkligheter, det har regeringen själv skrivit om i propositionen. Då undrar jag: Skulle inte detta ha gått att fixa redan innan propositionen kom på utskottets bord? Det går ändå att åstadkomma en samordning så att regelverken stämmer överens med varandra.
Fru talman! Jag kan ge ett mycket klart svar: Även en garantinivå ska finansieras. Socialdemokraterna och majoriteten i riksdagen har ett antal andra viktiga förslag som syftar till att stärka familjernas situation och som är finansierade. När vi nu kommer tillbaka till riksdagen, förhoppningsvis med ett gemensamt förslag, kommer detta förslag naturligtvis också att vara finansierat och ett tillägg till de övriga viktiga insatserna. När det gäller åttondelen, Fanny Rizell, är det så att ibland kan en fråga om harmonisering mellan olika system inte alltid vara överordnad, därför att de båda försäkringarna har lite olika syften. Vi har ju redan i dag möjlighet att arbeta sextimmarsdag, men vi har inte den möjligheten i sjukförsäkringen på samma sätt. Det är inte alltid den här harmoniseringen behöver vara så exakt. Däremot kommer vi att se på och följa upp huruvida det kan riskera att åstadkomma väldigt stora problem. Men det är viktigt att se syftet med de båda försäkringarna.
Fru talman! Det svaret, att det ska finansieras, var nästan väntat. Det har jag också stor förståelse för. Men det innebär också att detta inte var någon prioriterad grupp. Det fanns pengar till att förlänga föräldraförsäkringen med 30 dagar, och det gäller ändå en situation som inte är riktigt lika laddad. Jag tycker att den grupp som har 60 kr om dagen är i ett väldigt dåligt läge. Om jag hade fått välja skulle jag nog ha prioriterat dem framför att förlänga föräldraförsäkringen med 30 styrda dagar till papporna. Det känns väldigt angeläget att den här gruppen så snabbt som möjligt får det stöd den behöver.
Fru talman! Jag vänder mig, Fanny Rizell, mot uttrycket 30 styrda dagar. Jag tror att vi alla träffar väldigt många unga människor, så det handlar inte om vem som har vilket nätverk. Men väldigt många människor har behov av att utnyttja denna månad, eller någon månad av sin föräldraförsäkring, för att förlänga tiden, korta arbetstiden eller kombinera med att förlänga efter kanske elva tolv månader hemma med barn. Det gäller alltså inte enbart att förlänga pappamånaden i sig. Det handlar också om att skapa ett utrymme för familjerna att utnyttja t.ex. åttondelsmöjligheten i försäkringen med hjälp av detta. Sedan tycker jag inte om, men jag förstår att Fanny Rizell vill göra det, att ställa grupperna mot varandra. Jag ser det inte på det sättet. Jag tycker inte att vi därmed har valt bort någon. Däremot tar vi steg för steg och fångar in så många grupper vi kan, och naturligtvis så snabbt vi kan. Jag kommer tillbaka till riksdagen med ett sådant förslag.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa två frågor till statsrådet Thalén. Den ena gäller detta med att vi båda är angelägna om att så många pappor som möjligt tar ut sin möjlighet att umgås med sina barn, då det är en bra start på det gemensamma livet. Det jag funderat på lite grann inför förslagen är varför man tyckt att det är så angeläget att tillägga en andra pappamånad när det ändå är så få som utnyttjar den första. Självklart finns det ett antal pappor som har glädje av detta därför att de vill ha två månader och det kanske blir lättare för dem på arbetsplatser osv. att ta ut det. Jag förstår alltså argumenten för. Min fråga gäller närmast varför detta är så mycket bättre än det vi har föreslagit, nämligen att man skulle få 90 % för pappa och mammamånaderna och att vi prövade ett höjt tak - förslagsvis, som vi har sagt, från 7 1⁄2 till 10 basbelopp. Jag är nyfiken på avvägningen mellan dessa två metoder att försöka förbättra möjligheterna för pappor att ta ut tid med sina barn. Den andra frågan gäller detta med bostadsbidragen, en fråga som Mariann Ytterberg och jag snuddade vid för en stund sedan.

Fru talman! När det gäller pappamånaden tycker jag återigen inte att man ska se den motsatsställning som Bo Könberg här lägger upp. Jag tror att det är lika viktigt att man förlänger föräldraförsäkringen och gör den förlängningen till en pappamånad som att man också långsiktigt ser till att höja taket. Jag nämnde i min inledning att vi återkommer till den frågan. När det gäller 90-procentsersättningen vill jag påpeka att de avtal som kompletterar föräldraförsäkringen gäller i stort sett hela arbetsmarknaden. Det är en väldigt liten del undantagen. Jag tror att det var Birgitta Carlsson som tidigare nämnde att en hel del företag försöker stimulera sina anställda män att vara fäder och ta ut sin pappaledighet. Jag delar Birgitta Carlssons argumentation att det borde vara en merit att ha varit hemma och pappaledig. Det borde vara ett plus när arbetsgivare tittar på sin arbetskraft. Jag har alltså inte sett denna motsatsställning. För mig har det handlat om att ta viktiga steg i förlängningen. 90-procentsdelen har inte för mig varit ett medel att nå fler pappor, med tanke på det jag sade om avtalsfrågan. När det gäller bostadsbidragen och marginaleffekterna vill jag bara säga detta: Nu är Familjestödsutredningens rapport ute på remiss. Jag utgår från att alla läser den. När remissen är klar kommer vi naturligtvis att pröva de frågor som finns där. Men vi ska inte kasta ut barnet med badvattnet. Bostadsbidraget syftar till att hjälpa enskilda familjer i mycket speciella situationer, och det kan vi inte bara droppa utan att göra någonting annat i stället åt just dessa familjer. Sedan är jag för en allt högre andel generella stöd, men det får inte vara på bekostnad av att vi skickar in fler människor i en riktig fattigdomsfälla.
Fru talman! I vanliga fall brukar vi med begreppet fattigdomsfälla mena att man inte av egen kraft kan förbättra sin ekonomiska situation därför att man har mycket höga marginaleffekter, t.o.m. så höga som 100 %. Det spelar ingen roll hur man jobbar, så att säga. Det ska vi förstås försöka undvika så mycket som möjligt. Det finns naturligtvis i de socialbidrag vi har som yttersta skyddsnät just hundraprocentiga marginaleffekter. Det finns alltså en avvägning där. Jag hälsar ändå med tillfredsställelse det som jag uppfattade som ett uttalande för framtiden, nämligen att statsrådet siktade mot att försöka minska de marginaleffekter som bostadsbidragen i sin nuvarande konstruktion leder till. Däremot är jag inte riktigt säker på att jag förstod alla argumenten i samband med min första fråga, om det inte vore bättre att försöka hitta på något som gör att långt fler pappor än i dag utnyttjar pappamånaden - det är fortfarande bara en minoritet som gör det - än att satsa resurser och pengar på en andra pappamånad. Det är ju en av de saker som nu är uppe. Det är sant att det finns ett antal avtal som ger mer än de 80 procenten, men om det offentliga skulle ge mer skulle väl i normalfallet inte alla med alla de avtalen dra in de pengarna. Vi har alltså trott att en förbättring i det offentliga från 80 % till 90 % skulle vara en förbättring. Har vi tänkt fel där ska vi förstås gärna lyssna på argumenten, men så har vi trott.
Fru talman! Av Bo Könbergs argument om pappamånaden får man intrycket att det handlar om att ta månaden, vara hemma på heltid och därefter gå tillbaka till sitt arbete. Jag vill poängtera att fler och fler av de föräldrar jag möter vill kombinera en god förskoleplats för sitt barn med möjligheter att utnyttja den förlängda föräldraförsäkringen till att korta sin arbetstid. Där har ju pappor en unik möjlighet att använda pappamånaden genom att vara kvar på arbetet men ändå ta sin pappamånad till att korta arbetsdagen. Det kanske är en väg att göra så att fler pappor tar sin del av tiden med barnen.
Fru talman! Jag måste säga att jag blir lite tagen när statsrådet säger att då kan man hamna i en riktig fattigdomsfälla. Jag hoppas verkligen inte att statsrådet med det menar att de människor som i dag lever under en väldigt hård ekonomisk press, och som många forskare och kunniga faktiskt säger lever i en fattigdomsfälla, inte lever i en riktig fattigdomsfälla. Det skulle vara intressant att höra reaktionen på det. Både statsrådet och Mariann Ytterberg nämnde att vi debatterar familjepolitik så ofta. Vi har haft fyra debatter osv. Det låter nästan som om man tycker att vi debatterar detta lite för ofta. Jag skulle gärna vilja ha familjepolitiska debatter oftare, för familjepolitik är en av de viktigaste frågor som vi just nu har att tackla. Statsrådet ställde en fråga till mig om att det saknades en länk. Det är helt enkelt att vi väljer att kompensera kommunerna för detta, beroende på att vi har valt inte reduktionen utan avdraget. Avdraget ska vara lika för alla inkomsttagare, alla föräldrar som tar del av detta. Helhetssynen pratade statsrådet också om. Man kan väl ifrågasätta den, och jag är lite förvånad över att statsrådet tar upp detta, för den senaste tiden har inte helhetssynen visat sig från sin bästa sida. Jag tänker framför allt på barnbidragshöjningen som inte gick till de föräldrar som levde på socialbidrag eller på det senaste exemplet vad gäller bostads och utbildningsbidragen som minskar bostadsbidragen för dem som bäst behöver. Jag skulle vilja ha en kommentar till helhetssynen på den socialdemokratiska familjepolitiken.
Fru talman! Jag borde kanske ha talat om vad jag menade med riktig fattigdomsfälla. Bo Könberg antydde, han sade det inte, men han antydde möjligheten att ta bort bostadsbidraget. Då var jag noga med att säga att ska man göra en sådan manöver måste det ersättas med något annat, annars hamnar man nämligen i en fattigdomsfälla som innebär att man kanske får socialbidrag, vilket Bo Könberg helt riktigt sade innebär hundraprocentiga tröskeleffekter. Det är det jag menar, en inlåsning snarare än en fälla. Annars tycker jag att frågan om marginaleffekter i sig är tillräckligt viktig att diskutera, men kanske i ett annat sammanhang. Jag vet inte vad Cecilia Magnusson menar med att tolka Mariann Ytterbergs och mina kommentarer som att det är familjepolitisk debatt för ofta. Det kan lika gärna vara att det inte var tillräckligt ofta. Det beror lite på hur man vrider och vänder på det. Det var intressant det Cecilia Magnusson sade om att kompensera kommunerna. Jag har försökt att leta i alla finansieringskällor, men jag hittar inte den lilla överföringspost som skulle innebära att kommunerna fick möjligheten att förstärka sina förskolor, upprätthålla förskolan eller upprätthålla skolan. Det är ganska stora summor det handlar om för kommunerna. Men tittar man över ett antal år för den enskilda individen är det kanske 600 kr eller 700 kr i månaden om man slår ut de 40 000 kronorna över de fem år som man har diskuterat. När det gäller helhetssynen vill vi att familjepolitiken ska vara synlig genom de direkta beslut man fattar på det området, när det gäller föräldraförsäkring etc. Den ska inte gömmas undan i skattepolitiken. Socialpolitik och familjepolitik ska synas tydligt, inte stickas under hatten på skattepolitiken. Det är det som gör helhetssynen över familjepolitiken så tydlig. Sedan ska jag be att få återkomma när det gäller utbildnings och bostadsbidragen.
Fru talman! Var det står någonstans, ja, när det gäller den gemensamma borgerliga ståndpunkten står det i vår reservation att kommunerna ska kompenseras. Men jag skulle ta upp en annan vändning, diskussionen om pappamånaderna. Det finns ett antal företag som är föredömliga när det gäller att uppmuntra fäderna att ta ut föräldradagar. Är statsrådet beredd att på något sätt kompensera dessa företag som går före och tar på sig stora kostnader? Man skulle t.ex. kunna få avdrag på arbetsgivaravgiften eller något annat som skulle hjälpa företagen att faktiskt ta sitt ansvar i den här frågan. Man kan även ge en morot och inte bara slänga på piskor, som den nuvarande politiken sysslar med. Jag skulle också med anledning av skattepolitiken vilja säga att jag inte tycker att det är humant att först ta 46 000 kr i skatt av en ensamstående mamma och sedan ge henne 48 000 kr i bidrag och säga: Vi satsar på barnfamiljerna. Hon får 2 200 kr av staten eller också överbryggar man från dem som inte har barn till dem som har. Man stöttar familjer under den tid man har hög försörjningsbörda. Det var ju syftet med föräldraförsäkringen. Jag skulle gärna vilja ha statsrådets kommentar till varför man inte först har höjt garantinivån innan man lade in fler pappamånader. Det är ju en tredjedel av kostnaden och det är många som är mer betjänta av en höjning av garantinivån.
Fru talman! Om jag vore undersköterska och hade ett barn och ett arbete med undersköterskelön skulle jag betala en viss skatt till kommunen. Då gör jag som alla andra skattemedborgare i kommunen. Jag betalar för fritidsverksamhet. Jag betalar för förskolan. Jag betalar förmodligen lite grann för att det ska finnas ett fullmäktige. Jag betalar lite grann för att det ska finnas gator och vägar och en del annat, precis som alla andra i den kommunen. Men så har jag ett barn och då behöver jag för att kunna klara mitt hushåll lite stöd från någon annan i en annan kommun, eller från någon som bor i andra änden av landet, dvs. det nationella. Det är någonting helt annat än att göra ett skatteavdrag som innebär att inte jag som kommunmedborgare är med och betalar det som alla andra kommunmedborgare i min kommun betalar. Då gömmer man undan familjepolitiken under skattepolitiken. Det tycker Cecilia Magnusson är bra, men det tycker inte jag är bra. Det är naturligtvis därför vi står här och debatterar den frågan. Kompensera företag för att de ska uppmuntra männen att vara pappalediga genom att ge dem ett skatteavdrag, nej, det tycker inte jag. Det är så förmånligt för företaget att ha unga, aktiva, duktiga fäder som förstår social kompetens och som inser att det är viktigt med tillhörighet till barn. Det borde arbetsgivarna ta emot med glädje. Sedan ska samhället göra sitt för att underlätta både för barn och företag, men i andra sammanhang, inte på det sättet.
Fru talman! Först kanske jag ska uttrycka min uppskattning av att statsrådet Ingela Thalén är med i den här debatten, även om det är sent på kvällen. Det känns alltid bra, tycker jag, när statsrådet deltar och lyssnar av vad vi tycker. Sedan tycker jag kanske inte att vi har fått klart för oss riktigt hur mycket som man tänker höja garantinivån. Jag skickar med vårt förslag från Centerpartiet. Vi tycker att den bör ligga på 200 kr för att det ska märkas att det är en rejäl höjning. Om man ska jämföra vilken nivå det behöver ligga på i dag för att det ska ligga rätt bör det, precis som Ulla Hoffmann nämnde tidigare, ligga på den nivån. Man kanske kan tro att jag inte är för att pappor ska ta sitt ansvar när det gäller barnen, men det är jag verkligen. Precis som jag nämnde tidigare har jag i min egen familj upplevt hur vi har delat på ansvaret för våra barn, och jag har märkt hur viktigt det är. Men jag nämnde också i mitt anförande hur en del företag sköter det här. Vi skickar från Centerpartiet också med ett förslag om att man i redovisningen av verksamhetsberättelsen skulle kunna lyfta in och visa hur generös man är mot sin personal eller hur man stöder de pappor som tar ut sin föräldraledighet. Jag håller med statsrådet om att det verkligen är en social kompetens som de fäder visar som tar det ansvaret och utnyttjar den möjligheten. Jag tycker att det är en viss orättvisa gentemot barn i de familjer där pappan inte kan ta ut den här månaden, beroende på den arbetssituation han har. Han kanske driver eget företag och inte kan. Det barnet får alltså en månad mindre tillsammans med sina föräldrar därför att man låser upp detta till en förälder som på grund av sin arbetssituation helt enkelt inte kan ta ut den. Jag har funderat på varför systemet ska vara så stelbent att inte familjen själv kan få ta ställning i den frågan.
Fru talman! När det gäller garantinivån, Birgitta Carlsson, återkommer jag senare i vår när vi diskuterar vårbudgeten. Jag är inte beredd att diskutera frågan på det sättet i den här debatten.

Jag är övertygad om att vi alltmer på arbetsmarknaden kommer att ha det så. Jag vill också stryka under att det inte enbart är ett ansvar för företag, utan det gäller i lika stor utsträckning organisationers och myndigheters redovisning av personal. Jag tror att det finns där men kanske inte uttryckt lika tydligt som det Birgitta Carlsson säger. Jag förstår det problem som Birgitta Carlsson beskriver om den enskilde företagaren, särskilt då företagaren inte har någon anställd utan är ensamföretagare. Men som jag sade tidigare borde man utnyttja pappamånaden, eller mammamånaden, till att förkorta sin arbetstid och därmed över en längre period ta sig tid med sitt barn, även om man inte är hemma alla åtta timmarna varje dag. Man utnyttjar möjligheten till mer tid utspridd över en längre period.
Fru talman! Det var en fråga jag inte hann med i den förra omgången. Jag tycker att man kan känna en oro för den extra arbetsbelastning det kan bli på både företagen och försäkringskassorna. Vi vet redan i dag att försäkringskassorna klagar på att de har för mycket att göra. Det här innebär ytterligare en belastning eftersom de får ännu mer att göra genom att det blir ett steg till i detta. Vi tycker inte att det är rätt väg att gå. Vi vill i stället att möjligheterna ska finnas för föräldrarna att ha en större valfrihet i att använda pengarna som utgår som stöd till familjerna genom barnomsorgskontot. Nu ska vi inte repetera detta mer. Det känns som om att vi belastar både företag och försäkringskassor med extra arbetsuppgifter.
Fru talman! Vi kanske inte ska gå in i detalj eftersom detta är en sista replikomgång. Jag kan förstå oron för hanteringen. Men i avvägningen mellan oron över hanteringen och de fördelar som det här innebär i ett längre perspektiv - inte bara för familjen enskilt just nu de närmaste månaderna eller åren, utan också både för företagen och för samhället i form av försäkringskassorna - handlar det om att det blir lite bättre balans i livet för den enskilda familjen med barn. De får möjlighet att utnyttja föräldraförsäkringen över en lite längre period. Även jag kan tycka att det är ett litet steg som har tagits. Jag ser gärna att fler steg tas på den vägen, dvs. ge utrymme i tid för unga familjer. Det tror jag i det långa loppet är till nytta inte minst för de mindre företagen och de mindre arbetsplatserna, där man är beroende av att ha sin arbetskraft nära inpå sig - även den arbetskraft som har barn.
Fru talman! Statsrådet pratade lite om England. Det var inte så tokigt där, men där fanns tre skillnader. Det finns ännu en skillnad, nämligen utslagningen. Jag är ganska ofta i London för jag har goda vänner där. Det sitter mödrar på trottoarerna med spädbarn i famnen och tigger. Än så länge har vi inte sett något sådant hos oss. Gud hjälpe att vi aldrig får se det! Man ser människor med sparbössor som samlar in pengar till motsvarigheten till BVC och MVC. På institutioner som t.ex. ungdomsmottagningar - jag har besökt flera - måste det på många ställen avdelas en speciell person som sitter och jagar pengar eller sponsorer. Jag ville bidra med den bilden. Så får det inte gå med oss. Jag måste säga något om maxtaxan. Det har varit alldeles tyst om den. Miljöpartiet kallar den för mixtaxa. Vi tyckte att vi fick till en lite bättre fördelning. Jag vill påpeka att det behövs ett massivt arbete för att höja kvaliteten. Jag tvivlar lite på att den summa som är avsatt kommer att räcka.
Fru talman! Jag börjar med det sista. De budgetresurser som vi har avsatt i det här steget, 500 miljoner kronor, för att höja kvaliteten i förskolan, kommer naturligtvis att vara väldigt viktiga för att se till att det blir bra insatser. Jag håller med Kerstin-Maria Stalin att förstärkningen av kvaliteten i förskolan är ett långsiktigt arbete. Jag tror att vi också framöver kommer, av olika skäl, att titta på förstärkningar. Det är inte alldeles säkert att det ska handla om ökade statsbidrag. Det kan också handla om andra insatser, dvs. att arbeta på ett annat sätt i förskolorna med stöd från omgivningen. Jag vet att Kerstin-Maria Stalin och jag är väldigt angelägna om att få en bra föräldrautbildning, ett bra stöd till föräldrarna och att ge dem möjligheter att samverka kring förskolan. Jag ska nämna en sak när det gäller jämförelserna mellan Sverige och Storbritannien. I Storbritannien är det en hög andel tonårsgraviditeter. Det har vi inte i Sverige. Det har vi troligtvis inte därför att vi har både upplysning, information och stöd till unga kvinnor och unga pojkar. Jag vill också avsluta med att säga att man i Storbritannien har dragit i gång ett utomordentligt stort och ambitiöst program för att bekämpa fattigdom, bl.a. fattigdom bland barn. Detta är ett led i det gemensamma EU-arbete som bedrivs för att bekämpa fattigdom och utslagning inom Europaunionen.
Fru talman! Än så länge har vi inte så många tonårsgraviditeter, men vi har fler och fler tonårsaborter - tyvärr. Jag är glad att vi ska fästa stor uppmärksamhet på kvaliteten på dagis. Barnverket - inte Banverket - ett nybildat nätverk, menar att det på många dagis är fråga om förvaring. Det är alldeles för stora grupper, och personalen hinner inte göra annat än att förhindra olyckor. Det är en otroligt viktig sak att hålla ögonen på.
Fru talman! Jag är övertygad om att det är precis som Kerstin-Maria Stalin säger, nämligen att det finns förskolegrupper och förskolor som har ett mycket stort behov av resurser. Men jag vill ändå poängtera, för att det inte ska bli en för ensidig bild av hur det kan se ut, att de möjligheter jag möter de flesta dagar i veckan när det gäller förskoleverksamhet, visar på att det är en hygglig tillvaro med bra omvårdnad och bra pedagogisk verksamhet för våra barn. Det kan ändå kännas som en tröst. Det handlar om att oavsett vad vi har för lösningar i våra diskussioner och politiska förslag, syftar detta ändå till att skapa en bra tillvaro för barnen. Vi vill ändå att både familjepolitiken och det vi gör runtomkring ska ge ett utrymme för föräldrarna och ett gott stöd för barnen i deras uppväxt. Då är förskolan ett utomordentligt bra medel för att stärka barnen i deras uppväxt.

Fru talman!

Den utvecklingen är på väg att brytas. Internationella och svenska tecken tyder på en avmattning. Ingen vet hur djup den blir och hur länge den kommer att vara. Enligt vår bedömning har regeringen under den här perioden inte gjort tillräckligt för att förbereda svensk ekonomi för en sådan avmattning. Ni har inte rustat Sverige för uthållig tillväxt. Sverige har fortfarande västvärldens mest konjunkturkänsliga statsfinanser. Sverige har en arbetsmarknad och en arbetsmarknadspolitik som gör att det kommer att bli svårt att få ned den totala arbetslösheten under 7 %. Alltfler människor finns i arbetsmarknadsåtgärder. Det är allt svårare att tillsätta lediga jobb. Alltfler människor står helt enkelt utanför. Sverige har en företagarpolitik som gör att storföretagen försvinner och att antalet företagare nu inte är högre än det var 1994, och det minskar. Den 17 april kommer majoriteten att lägga fram sin vårproposition med inriktningen av den ekonomiska politiken. Presentationen av vårpropositionen är det tillfälle då man kan lägga fram förslag både om omedelbara förändringar och om mer långsiktiga grepp för att hålla tillväxten och jobben uppe, rädda statsfinanserna och se till att vi får en god utveckling för människorna i vårt land. Det kommer praktiskt taget varje dag nya nedrevideringar. Det förändrar inte politiken så mycket för oss, men det borde ge majoriteten nya utgångspunkter för den ekonomiska politiken och budgeten. Förhandlingarna mellan regeringen och stödpartierna pågår för fullt, men de präglas uppenbarligen av självgod tillit till konjunkturen och en huggsexa om nya utgifter. Vi tycker att det är dags för en rejäl vårstädning i Regeringskansliet. Vi kommer i den här debatten att lämna våra förslag till vad den borde innehålla.

Fru talman! Svensk ekonomi står i dag stark. 90 talskrisen har tack vare svenska folkets uppoffringar förbytts till en utveckling med god tillväxt, halverad arbetslöshet, stigande sysselsättning, låg inflation och ett överskott i de offentliga finanserna. Tillväxten har under de tre senaste åren legat mellan 3 1⁄2 % och drygt 4 %. Det är historiskt mycket höga nivåer som man får gå tillbaka till 60-talet för att hitta paralleller till. Precis som Folkpartiet har uppmärksammat sker nu en viss avmattning i den internationella konjunkturen, framför allt i USA. USA har de senaste åren haft en tillväxt på runt 5 %, och många bedömare tror nu att USA knappt når upp till 2 % tillväxt i år och kanske t.o.m. får en viss ökning av arbetslösheten. I Japan har ekonomin gått på tomgång sedan lång tid tillbaka och man har en mycket låg tillväxt. Där har Centralbanken nyligen återgått till sin nollräntepolitik. Samtidigt finns det goda skäl att tro på en god fortsatt utveckling i den europeiska ekonomin. Utsikterna för en stark fortsatt utveckling är goda i flertalet länder i Europa, däribland Sverige. Tillväxten i EU-området väntas bli strax under 3 % i år. Mycket tyder därför på att det är Europa som nu tar ledningen i den internationella ekonomin. Det sker i så fall inte lång tid efter det att EU för ett år sedan lade fast ambitionen att bli den mest dynamiska delen i världsekonomin år 2010, som ju är själva temat för det toppmöte som inleds i morgon här i Stockholm. Många ställer sig mot denna bakgrund nu frågan vad den internationella ekonomiska avmattningen framför allt i USA och Japan kommer att betyda för Sverige. Regeringens bedömning har varit att den kommer att innebära att svensk ekonomi nu går in i en lugnare men också mer normal konjunkturfas. Tvärtom kan det konstateras att faran för en överhettning i ekonomin minskar med den anpassning som nu sker. Alternativet hade naturligtvis varit risker för inflation och exempelvis risker för att en pressad arbetsmarknad hade lett till stora flaskhalsar inom många sektorer. Förutsättningarna för en långsiktigt hållbar tillväxt i Sverige utan tvära kast kan därmed stärkas. Det skapar samhällsekonomiskt en god förutsättning för att vi ska få en balanserad utveckling och bra reallöneökningar för löntagarna även i fortsättningen. Min bedömning är att de nya internationella förutsättningarna, framför allt den amerikanska ekonomins nedgång, gör att vi i år i Sverige kommer att hamna på en tillväxt runt 3 %, som många andra också har gjort prognoser kring. Därmed kan man säga att vi går från ett extremt gott konjunkturläge till ett mer normalt konjunkturläge. Det mycket goda som vi har bakom oss får inte dölja det faktum att en tillväxt kring 3 % fortfarande är en mycket hög tillväxt. Låt mig påminna om att den genomsnittliga tillväxten 1975-1995 var knappt 2 %. Och så sent som i början av 90-talet, under regeringen Bildt, hade vi inte ens nolltillväxt. Låt mig ge några exempel på vad som har gjorts under de här åren för att skapa den situation som vi har i dag. Det kan vara viktigt som bakgrund för den fortsatta debatten. OECD konstaterade så sent som i december förra året att Sverige är det land i världen som sedan 1994 har uppnått den största strukturella förbättringen av de offentliga finanserna, motsvarande 10,6 % av bruttonationalprodukten. Det är ett konkret resultat på strukturella förbättringar i stället för de allmänna ordalag som ofta förs fram från borgerligt håll om behovet av strukturreformer. Jag ska senare återkomma med exemplifieringar på vad jag tycker är mycket negativa strukturreformer som föreslås från borgerligt håll och som snarast skadar vår ekonomi. Den framgångsrika saneringen av ekonomin har gett oss möjligheter att investera för framtiden. Genom att vi betalar av på statsskulden blir vi mindre sårbara i nästa konjunkturläge. Det stärker Sverige och ger oss en ökad konkurrenskraft i europeiskt och internationellt sammanhang. Det är en god illustration på sambandet mellan tillväxt och rättvisa. Genom att vi alla år hittills har klarat de mål vi har satt upp har vi också skapat en buffert för att möta en nedgång i ekonomin, samtidigt som vi har ett förtroende som har stärkts för den svenska ekonomin. Förra året var det bara Storbritannien som hade lägre inflation än Sveriges 1,3 %. Det har varit Storbritannien och Sverige som sedan en bra tid tillbaka har haft de lägsta inflationssiffrorna. Den låga inflationen ger goda förutsättningar för näringslivet och goda reallöneökningar för löntagarna. Förutsättningarna för att även i fortsättningen ha en låg inflation är goda. Fru talman! Det råder ingen tvekan om att svensk ekonomi i dag håller mycket hög internationell klass. Men dagens goda läge är ingen självklarhet och har aldrig varit det. Från oppositionen har hela tiden enträget sagts att den socialdemokratiska regeringen kommer att misslyckas. I mitten av 90-talet sade oppositionen att vi aldrig skulle lyckas vända ekonomin. Först gällde det de höga budgetunderskott som de borgerliga lämnade efter sig. Sedan sade man samma sak om tillväxten. Det skulle aldrig gå att få fart på Sverige om man samtidigt skulle tillämpa de rättviseprinciper som regeringen och samarbetspartierna utvecklade. När det gäller arbetslösheten ifrågasattes 4 procentsmålet av borgerliga partier, inte minst av Lars Tobisson i denna kammare när han sade att det var lika troligt att vi skulle nå ned till 4-procentsmålet som att böckling skulle bli världens favoritmat. Det skulle vara intressant att få en närmare förklaring på hur det där sedan utvecklades. Det är ett faktum att Sverige står väldigt starkt i dagens ekonomiska situation. Jag hoppas naturligtvis att det toppmöte vi har framför oss de närmaste dagarna också ska bli en illustration av att Sverige, EU och Europa är berett att ta den ledning i den internationella ekonomin som vi har alla goda förutsättningar för.